Herr talman! Det låg en hel del intressant i vad Gunnar Biörck nyss sade. Det fanns också i anförandet en del som kan användas för att illustrera hur tillståndet inom den här sektorn egentligen är i Sverige. Gunnar Biörck vill hänföra olikheter i frekvensen tvångsomhändertaganden till graden av tolerans i olika samhällen gentemot avvikande beteenden. Det är naturligtvis till stor del helt riktigt, och det avslöjar i sin tur att det i högsta grad är en politisk och social fråga hur många tvångsomhändertaganden man har. När det gäller Sverige skulle jag nog vilja hävda att den främsta omedelbara orsaken till den höga frekvensen är juridisk — det finns en lag som är mycket frikostig med indikationer på vad som kan föranleda tvångsomhändertagande. Man har t.ex. den terapeutiska indikationen, att någon kan förväntas få sitt tillstånd avsevärt förbättrat genom vård, och då kan man mot sin vilja intas. Och om man är störande för någon annan, då kan man också intas. Själva den juridiska formen för att arrangera tvångsomhändertaganden är också mycket mindre kvalificerad här i landet än vad den är it.ex. Italien, där det i princip fordras domstolsutslag eller en domares beslut för att någon skall kunna tvångomhändertas. Men för den skull är inte antalet psykotiker, antalet störande människor eller antalet fysiska övergrepp som begås under förvirringstillstånd större i Italien än här — absolut inte. Det är bara det att man ser politiskt och socialt annorlunda på de här frågorna än i Sverige. I Sverige har man traditionellt en sådan inställning att om man upptäcker en avvikare så är man oerhört benägen att på det här planet gripa till samhälleligt tvång, medan man tydligen i de flesta andra länder inte alls har samma inställning — där har man från början haft en restriktivare syn, och den har sedan levat kvar. Gunnar Biörcks lilla anförande är intressant också ur en annan synvinkel. Jag tror att det var omedvetet av honom att tala om ”de sjuka”. Med det förmodar jag att han menade de som brukar klassificeras som psykotiker, och om det finns det väl inte så mycket att säga. Det stora problemet med den svenska lagstiftningen är att dessa 20 000 tvångsomhändertaganden i huvudsak drabbar andra människor — människor som visar olika former av neurotiska symtom på grund av att de råkat i olika livssituationer, där neurotiska symtom i och för sig kan väntas och är relativt normala, där det inte är något märkligt att folk visar sådana symtom, men där det är fråga om människor som har en fullt klar verklighetsuppfattning. Det är bara det att de tillfälligt inte klarar av att leva. Vad som skrämmer mig är att så många sådana människor kan tvångsomhändertas så lättvindigt. De är ju icke heller med Gunnar Biörcks definition vad man kallar sjuka. Sjukdomsbegreppet inom psykiatrin får inte förväxlas med sjukdomsbegreppet inom kroppssjukvården, men om vi accepterar beteckningen sjuka för psykotiker är just det farliga med den svenska lagstiftningen att tvångsomhändertagandet utsträcks till en massa människor, som är fullt klara över var de står och som mycket väl kan medverka aktivt och delta i resonemang om sina problem och som följaktligen i första hand bör få stöd på det sättet.

Herr talman! Trots socialutskottets i stort positiva skrivning över motion 491 finner jag anledning till några kommentarer från motionärernas utgångspunkter.

Motionen är närmast att betrakta som en översiktlig motion, i vilken vi från fem angivna utgångspunkter gör ett försök att påvisa att det finns skäl att i dag se över den nu 20-åriga läkemedelslagstiftningen. På få områden har det skett en så omvälvande utveckling som just inom läkemedelsindustrin. Det var en av anledningarna till vårt krav på en allmän översyn av gällande lagstiftning eller på åtminstone en utvärdering av gällande bestämmelser. Remissinstanserna synes i stort sett instämma i motionens syfte, men de menar att det stegvis bör genomföras förändringar i tillämpningsbestämmelser och lagstiftningstolkning. Jag är naturligtvis medveten om att det är ett omfattande arbete att verkställa en omarbetning av gällande lag och tillämpningsbestämmelser. Därför kan det synas enklare att ta en bit då och då. Men därmed skapas ett lapptäcke som gör det svårt att överblicka helheten. Genom att revidera lagstiftningen bit för bit och utan samordning får man inte samma kostnadsmedvetenhet som vid en samlad översyn. Dessutom är nuvarande lagstiftning — det sägs också i remisshandlingarna — omodern på vissa punkter. Frågan om hur s.k. naturmedel och vissa narkotika skall klassas bör behandlas i ett sammanhang och med en helhetsbedömning av definitioner och lagar. Remissyttrandena och utskottets handläggning visar att motionens syfte på väsentliga punkter uppmärksammats, och delåtgärder redovisas vara på gång. Detta är i sak bra. Huruvida man på sikt kan komma fram till en bra lösning utan att riksdagen tar initiativ i form av att begära en fullständig utredning får väl utvecklingen utvisa. Jag vill passa på tillfället att rent allmänt uttala min oro för den ”överkonsumtion av läkemedel” som är ett faktum och som också berörs i vår motion. Statsrådet Holm har de senaste dagarna fått åtminstone två interpellationer att besvara i det ämnet, vilket visar att det råder stor oro här i riksdagen. Läkemedelskostnaderna uppgår i dag till miljarder kronor, och de är mycket betungande för såväl den enskilde som samhället. Jag skulle inte alls tycka att det är märkvärdigt att statsmakterna uttalar sig om och anger riktlinjer för hur läkemedel i framtiden skall användas. ”Syskonpar hittades avlidna — hade medicin för 50 000 kr.” — sådana rubriker i dagspressen talar sitt eget språk.

Länsläkare Kjell Roos undersökning utfördes på beställning av bl.a. socialstyrelsen, som har fått materialet för över ett år sedan, men ännu har det inte märkts några direkta åtgärder från ämbetsverkets sida för att komma åt det här problemet. Det finns anledning även för en lekman att misstänka att det finns preparat på marknaden som är receptfria men som egentligen borde vara receptbelagda. För denna misstanke fick jag belägg i en tidningsartikel för någon dag sedan av chefsläkaren vid Umedalens sjukhus Valter Rapp. Den produkt han nämner innehåller acetylsalicylsyra, kodein och koffein, och han säger att denna medicin i vissa lägen ger allvarliga biverkningar — men den är receptfri. Jag anser det tveksamt att man, som utskottet och socialstyrelsen tror, skall kunna lösa problemet med överkonsumtionen av läkemedel genom att publicera en ”läkemedelsbok”. Naturligtvis är information ett bra hjälpme Nr 22 del, men jag tror att det behövs andra åtgärder, att det måste till samverkan mellan läkare och att läkaransvaret måste betonas. Läkarsällskapet tar i sitt remissyttrande ganska lätt på frågan om förskrivningsproblemet, och det är i sig beklagligt. Däremot är det glädjande att notera Apoteksbolagets initiativ till en försöksverksamhet som kanske på sikt kan finna en form för att nedbringa mångfalden av läkemedelsuttag. Herr talman! Även om utskottet föreslår att motionen avslås, uttalas det dock i utskottsbetänkandet att våra myndigheter med uppmärksamhet skall följa frågans framtida utveckling. Därmed tycker jag att motionärerna har nått en del i sitt syfte att aktualisera dessa viktiga frågor.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i flera tidigare motioner tagit upp frågan om läkemedelsindustrins förstatligande. Vi har tagit upp frågorna om insynen och kontrollen som rör läkemedelsforskningen och försäljningen och hur sjukvården och det medicinska arbetet i alltför hög grad styrs av läkemedelsindustrins vinstintressen. I motion 759 redovisar vi från vpk:s sida på nytt grunderna till vårt förslag om förstatligande av läkemedelsindustrin och förslag till förbättringar av den statliga läkemedelskontrollen och informationen kring läkemedel. Läkemedelsindustrin är ju en mycket lönsam verksamhet. Den är inte konjunkturbetonad, utan tvärtom är det så att lugnande preparat och sömnmedel är lättare att ”sälja” under hårdnande tider. Det finns i dag ungefär 2 700 registrerade läkemedel i Sverige, av vilka väldigt många är s.k. synonympreparat, dvs. kopior eller snarlika preparat med olika namn. Större delen av de här läkemedlen är receptbelagda, medan andra är sådana som man säljer direkt till konsumenterna. Exakt hur mycket läkemedel som säljs i landet vet man inte. Försäljningssiffrorna är nämligen sekretessbelagda för att man skall skydda läkemedelsindustrin från insyn och eventuell kritik och för att en eventuell nedgång i försäljningen av ett visst läkemedel inte skall medföra ”dålig reklam” för preparatet i fråga och på så sätt ytterligare dra ner försäljningssiffrorna. Man räknar i dag med att ungefär 1 miljard kronor årligen går till den medicinska forskningen och att läkemedelsföretagen står för ungefär en tredjedel av denna miljard. Av läkemedelsindustrins forskningspengar går en stor del till beställd forskning som bedrivs av enskilda forskare inom olika statliga institutioner på både grundforskningsnivå och klinisk, praktisk medicinsk nivå. Det är med andra ord, herr talman, en styrd forskning för att få fram läkemedel. Vi vet också att ungefär 200 milj.kr. årligen går till marknadsföring av läkemedel. Det är ett belopp som faktiskt överstiger vad läkarutbildningen kostar vårt land varje år. Läkemedelsföretagen är liksom andra vinstdrivande företag helt inriktade på profit. Man forskar inte för att i första hand skapa ett bra läkemedel som kan tillgodose viktiga behov, utan arbetet är inriktat på att producera 95 läkemedel som går att sälja. Av detta följer att en stor del av forskningsresurserna upptas av en helt meningslös verksamhet.

Man tar alltså inte patent på ett ämnes kemiska sammansättning utan på tillverkningsmetoden. Statligt anställda forskare ”köps upp” av läkemedelsindustrin, som på så vis får tillgång till nya medicinska kunskaper som kan omvandlas till vinstgivande läkemedel eller testpreparat. Forskare som anställs vid privata företag förbinder sig också att, om de slutar sin anställning, inte hos någon annan arbetsköpare fortsätta med forskning inom sitt gamla område. Konkurrensen sätts också ur spel genom att de olika läkemedelsföretagen specialiserar sig på olika områden och sinsemellan byter preparat för att slippa konkurrera inom vissa områden. Herr talman! Naturligtvis framställs det läkemedel som är både bra och nödvändiga, och utan dagens mediciner skulle sjukvårdskostnaderna och problemen öka avsevärt. Men på grund av det vinstberoende som läkemedelsindustrin i dag har tillverkas och marknadsförs mängder av inte bara verkningslösa utan också rent skadliga ämnen. Just nu pågår en diskussion i tidningarna om ett medel som heter Depo-Provera. Vissa hävdar att medlet är skadligt ur olika synpunkter, medan andra påstår att det inte är skadligt. Detta måste för dem som brukar detta medel vara en ohygglig situation. Det finns läkemedel vars biverkningar är större än den medicinska nyttan motiverar. Flera av de läkemedel som i dag förskrivs i stor mängd skulle vid ny prövning inte godkännas som registrerade läkemedel. Innan ett läkemedel saluförs måste det genomgå olika prövningar. Dessa utförs av läkemedelsföretagen själva och granskas sedan av socialstyrelsen. Granskningen är redan i dag otillräcklig, och det finns risk för att resurserna för denna granskning ytterligare kommer att minskas. Hur ens.k. klinisk prövning kan gå till fick jag vetskap om för några dagar sedan av en läkare som sysslar med rehabilitering av bl.a. människor som fått blodpropp i hjärnan. Han berättade följande. Man har för en sådan här klinisk prövning delat in patienter som fått blodpropp i två grupper. Dessa båda grupper får två olika sorters preparat. Den första gruppen får ett preparat som heter Premaspin, vilket läkare tror har en positiv verkan för att förebygga nya blodproppar. Den andra gruppen får något som heter placebo, dvs. sockerpiller, utan någon verkan. Dessa människor är med i försök utan någon riktig vetskap om vad de utsätts för. Det har hetat att de deltar i ett försök för att prova ut ett nytt läkemedel, men de får inte veta att de bara har 50 96 chans att få ett verksamt läkemedel. Det tycker jag är ett spel med människoliv, och jag skulle vilja fråga om någon av kammarens ledamöter vid en så allvarlig sjukdom skulle vilja utsätta sig för något liknande försök, där man har 50 9 risk att inte få Nr 22 någon hjälp alls. Någon kontroll av läkemedelsreklamen förekommer knappast alls. Det är fritt fram för varje tillverkare att föreslå sitt preparat för behandling av olika sjukdomar och symtom, och det är allmänt känt även bland läkare att ett läkemedels effekt ofta överskattas och att biverkningarna negligeras. De undersökningar som man hänvisar till i reklamen har man själv inom läkemedelsindustrin bekostat. Ett läkemedels effekt och biverkningar kan fastställas först efter en längre tids användning. Om man hittar fel på ett läkemedel, saknas det ofta resurser för att föra ut information om de negativa effekterna av detta läkemedel. Motreklamen får som regel ytterst liten genomslagskraft. Socialstyrelsens motreklam kostar ungefär 1 milj.kr. varje år. Denna enda miljon skall då jämföras med de ca 200 milj.kr. som industrin satsar på reklam. Man kan alltså, herr talman, i dag konstatera att läkemedelsindustrin i stort sett har fria händer. Att läkemedelsindustrin är i privata händer medför inte bara att den medicinska forskningen till stor del styrs av vinstintressen eller att skadliga resp. onödiga läkemedel får stor spridning utan tillräcklig kontroll från samhällets sida. Det leder också till att sjukvården får en felaktig och defensiv inriktning. Det finns åtskilliga exempel på kritiklös lansering av läkemedel. Jag skall här bara påminna om några mycket kända. Neurosedyn lanserades som det idealiska sömnmedlet, helt fritt från biverkningar, och man fortsatte att sälja det i u-länderna även efter det att de allvarliga biverkningarna blev kända här hemma i vårt land. Detsamma gäller giftet entero-vioform, som ger obotliga nervskador. Det säljs fortfarande i u-länderna, trots att tusentals läkare protesterat. De vanliga barbituraten salufördes också under decennier med hjälp av en reklam som förnekade att de var beroendeframkallande, liksom de kända läkemedlen valium och librium. Detta trots att många obundna forskningsrapporter talade om kraftig tillvänjning, abstinensbesvär och beroende. Även heroin introducerades en gång som ett utmärkt medel vid behandling av morfinism. Våra vanligaste värktabletter, t.ex. Albyl, Magnecyl, har också så allvarliga biverkningar att det i dag skulle vara omöjligt att få dem registrerade som nya läkemedel. Men det går inte att dra in dem utan mycket stora problem för socialstyrelsen. Vänsterpartiet kommunisterna kräver att läkemedelsindustrin förstatligas. Vi kräver också att samhällets kontroll över och insyn i läkemedelsforskningen ökar och att insynen i försäljningen av de olika läkemedlen ökar. Samhället måste få bättre insyn i hur den kliniska prövningen av nya läkemedel går till, hur den utvärderas och hur dessa undersökningar sedan presenteras för distributörerna, dvs. läkarna. Vi måste få offentlighet kring de olika läkemedlens försäljningssiffror för att kunna veta vilka preparat som ökar och för att kunna ta reda på varför de ökar. I dag är dessa siffror hemliga och kan inte utnyttjas i socialmedicinskt forskningsarbete. 9” Viinom vänsterpartiet kommunisterna menar att socialstyrelsen måste ges ökade anslag för fortsatt och intensifierad kontroll av läkemedel. Detta kan praktiskt ske genom att läkemedelskommittéer i varje landsting eller förvaltningsområde övertar all information av läkemedel. Vi menar att förbud mot kommersiell läkemedelsreklam borde införas, så att felaktig information och ovederhäftig påverkan kan undvikas. Vi menar att fler kliniska farmakologer borde tillsättas för att ombesörja den regelbundna läkemedelsinformationen på varje sjukhusklinik och på varje öppenvårdsmottagning. Vi menar slutligen, herr talman, att alla läkemedel borde omprövas efter fem år. Utskottet avstyrker vpk-motionen också i år, denna gång med motiveringenatt detta egentligen inte är någonting att bråka om. Utskottet hänvisar till, när det gäller om samhället eller de kommersiella intressena skall ha inflytande på läkemedelsinformationen, att utskottet ställt sig positivt till att man inrättar ett informationsråd. Och detta råds arbete skall man avvakta, innan man tar ställning i den principiella frågan. Får jag fråga utskottets talesman: Menar utskottet att information om läkemedel skall skötas så som det sköts i dag? Det är, menar jag, hög tid att ändra på de kommersiella intressenas makt över läkemedlen, bl.a. i denna fråga. Utskottet anser att frågan om registrering av läkemedel är löst, eftersom det nu finns ökade möjligheter att återkalla en registrering. Vi tycker inte att det räcker med det. Det system som har införts fungerar inte: Man använder sig inte av möjligheten att återkalla. Men om ett återkallande av registreringen skedde automatiskt med femårsintervaller som vpk föreslår, skulle det gå att lösa. Då skulle Albyl eller Magnecyl, för att nämna två exempel, med all sannolikhet inte bli återregistrerade. Med de skadliga biverkningar de medlen har skulle de inte kunna komma ut på marknaden igen. Det har t.o.m., herr talman, inträffat dödsfall till följd av att man har använt de här preparaten alltför flitigt. Vpk menar alltså att varje läkemedelsregistrering måste omprövas efter fem år.

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till motion 759.

Herr talman! Eftersom Thure Jadestig inte hade något annat yrkande än utskottet, skall jag inte gå i polemik med honom. Jag tror att det är riktigt, som Thure Jadestig säger, att det finns en överkonsumtion och en överförskrivning av läkemedel, som gör att man t.ex. när människor dör kan hitta stora lager av gamla mediciner hos dem. Jag tror att enda sättet att komma åt det här, är att göra ändringar i läkemedelsersättningen enligt den allmänna försäkringen. Det är en sak som kommer att bli nödvändig så småningom, men det kommer säkert att sitta långt inne — det innebär också ökade kostnader för konsumenterna. Om Thure Jadestig ställer sig bakom ett sådant krav kanske vi tillsammans kan föra fram det. Jag tror tyvärr att det blir nödvändigt, om man skall komma åt överförskrivningen. Det finns inga enkla lösningar på det problemet. Men det hör alltså inte riktigt till dagens ämne. Vänsterpartiet kommunisterna är i sin motion allmänt misstänksamma mot läkemedelsindustrin. Som Inga Lantz påpekade vill vpk förstatliga läkemedelsindustrin. Nu är det förslaget inte uppe till behandling i dag. Även om motiveringen till det återfinns i motionen, behandlas det yrkandet vid ett annat tillfälle, och därför skall jag inte gå in på det. Men eftersom Inga Lantz tog upp det rätt utförligt kan jag ändå inte låta bli att säga ett par ord om vpk:s allmänna inställning till läkemedelsindustrin. Först konstaterar man att den svenska läkemedelsindustrin är en lönsam industri. Det är på något sätt som om det skulle vara speciellt skumt. I själva verket är det bra att vi har en lönsam läkemedelsindustri. Det är en av de få grenar av det svenska näringslivet som i dag faktiskt ger ett rejält tillskott av exportinkomster. Jag skall inte säga att det är den enda, men det vore snarare anledning att hoppas att vi hade flera lönsamma industrigrenar än tvärtom! Vpk konstaterar också i motionen att läkemedelsindustrin satsar stora pengar på forskning för att få fram användbara läkemedel. Det är också bra! Det heter visserligen litet senare i motionen att läkemedelsindustrin bara är intresserad av att göra vinster, inte av att skapa läkemedel som kan tillgodose viktiga behov — men det är inte sant. Den svenska läkemedelsindustrin har producerat läkemedel som verkligen tillgodoser viktiga behov. Inga Lantz själv konstaterar ju att det är positivt att det finns bra mediciner, då sjukvården annars skulle vara dyrare och ge sämre resultat. Det är just den svenska, lönsamma läkemedelsindustrin som har fått fram dessa bra mediciner. Det erkännandet kan vi väl i alla fall ge industrin, även om den också går med vinst. Att läkemedelsindustrin är vinstgivande är, som sagt, i dagens situation bra både för de anställda och för samhället i stort — i synnerhet som det i högsta grad är exportinkomster som den drar in till Sverige. Det är klart att vi måste ställa sociala krav på läkemedelsindustrin. Vad jag vänder mig mot är påståendet att läkemedelsindustrin inte är intresserad av att skapa läkemedel som tillgodoser väsentliga behov. Genom handling har industrin visat att den faktiskt är intresserad av det. Det är många tusental människor världen runt som har blivit räddade till livet tack vare den svenska läkemedelsindustrins verksamhet. Det finns ingen anledning att spotta på den. När man forskar på nya medel inom ett och samma område behöver det inte betyda att man bara är intresserad av att tjäna pengar. Jag blev mycket förvånad över att Inga Lantz som exempel på forskning rörande likvärdiga preparat nämnde forskningen om p-piller. Oftast får vi från vpk, och i synnerhet från Inga Lantz, höra att det är bra om man forskar för att få fram flera preventivmedel, just därför att det som passar för en person kanske inte är bra för en annan. Medlen kan ha samma syfte, nämligen att förhindra icke önskvärd graviditet, men en människa som inte mår bra av det ena medlet kan använda det andra. Därför är det bra att det finns flera olika medel. Det har utomordentligt stor betydelse för både kvinnor och män att det forskas på preventivmedelsområdet. Det påstås i vpk:s motion att det finns mängder av inte bara verkningslösa utan också rent av skadliga ämnen som tillverkas och marknadsförs och som alltså har slunkit igenom läkemedelskontrollen. Jag skulle vilja veta vilka ämnen det är. Om det finns ämnen som inte bara är verkningslösa utan rent av skadliga, bör läkemedelsavdelningen verkligen ta itu med detta och försöka få dem återkallade. De enda verkningslösa medel jag känner till är de som brukar kallas naturmedel och som riksdagen har beslutat att tillåta, men dessa medel produceras inte av vad man i vanliga fall kallar läkemedelsindustrin. Och vilka är de läkemedel där biverkningarna är större än nyttan? Om det finns sådana, skall de enligt den svenska lagstiftningen avregistreras. Vpk har här tydligen kunskaper om en mängd olika medel som inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Det vore intressant att få veta vilka det är. Att det förs en diskussion om huruvida vissa läkemedel är skadliga eller inte är en helt annan sak än att det skulle vara bevisat att de verkligen är skadliga. När det gäller verksamma läkemedel, i synnerhet på områden där sjukdomarna är allvarliga, vet vi att de flesta medlen också har biverkningar. Det följer av att det är starka medel. Men läkemedlen tillåts så länge verkningarna är större än biverkningarna, om de positiva verkningarna bedöms som viktigare än de negativa. Jag kan ta ett konkret exempel. Att man tappar håret av ett visst läkemedel är naturligtvis för de flesta en mycket påfrestande biverkning, men om en människas liv kan räddas med detta medel, kan man ändå tänka sig att använda det — om det inte finns något annat sätt att rädda livet. Vpk säger att kontrollen av läkemedel skall effektiviseras. Men tyvärr föreslås inga förbättringar, utan det ni vill — att varje läkemedel skall omprövas vart femte år — skulle försvåra en granskning. Vi har i dag på läkemedelsavdelningen en lång kö av läkemedel. Det klagas ständigt över att man inte hinner behandla ansökningarna och att det leder till att viktiga läkemedel, som skulle kunna hjälpa sjuka människor, inte kommer ut på marknaden tillräckligt snabbt. Om vi skulle kräva att man skall ompröva samtliga läkemedel vart femte år, skulle det givetvis ytterligare försinka registreringen, ytterligare förlänga kön. Vi har inte resurser för detta i dag. Och det skulle inte — om vi hade pengar att dela ut — hjälpa med ökade anslag tillläkemedelsavdelningen, då det redan finns tjänster som inte kan besättas. Den enda möjligheten är då att vi drastiskt höjer lönerna och samtidigt inrättar nya tjänster, men det kanske inte är helt oproblematiskt att göra det. Lönen är här samma som för andra statstjänstemän, men man har svårt att konkurrera om läkare och apotekare. Frågan om hur man skall effektivisera granskningen är alltså besvärlig, och Nr 22 vpk har inget förslag. Ni påstår att om man skulle försöka registrera Bamyl, Albyl och Magnecyl i dag skulle det inte gå, och det går inte att dra in dem. Jo, med nuvarande lagstiftning går de att dra in. Om läkemedelsavdelningen gör den bedömningen, som vpk gör, att de inte skulle registreras i dag, så kan de dras in. Inga Lantz säger då att de reglerna inte utnyttjas. Men de har ju ännu så länge bara varit i kraft i inte fullt ett år, så det är inte konstigt att de inte har utnyttjats. Det finns alltså lagliga möjligheter. Om man på läkemedelsavdelningen bedömer att ett läkemedel är föråldrat begär man ny dokumentation, och kan tillverkaren inte dokumentera att medlet har en verkan som är större än biverkningarna får det inte längre vara registrerat. Såvitt jag kan förstå behövs det alltså inte några ytterligare rättsliga regler, utan det är bara att tillämpa dem som finns. Vpk föreslår bättre insyn från samhällets sida i den kliniska prövningen, och det är möjligt att det behövs bättre insyn. Men vi har redan ganska god insyn i och med att man skall anmäla alla kliniska prövningar. Det finns också ett förslag från socialstyrelsen, som just är under behandling och där man försöker få en nordisk samordning, om att man i fortsättningen även skall ha tillstånd. Dessutom har läkemedelsavdelningen tillgång till alla kliniska prövningar när ett läkemedel skall registreras. Inga Lantz beskrev hur det kan gå till när det kommer ett nytt läkemedel inom ett område där det tidigare inte finns något medel. Man kan ge hälften av ett antal patienter detta läkemedel och hälften ett placebo, dvs. ett sockerpiller. Inga Lantz säger, att detta är tveksamt från moralisk synpunkt. Min fråga till henne blir: Hur skall det då gå till? Om man har ett läkemedel som man inte vet verkningarna av, måste man ju försöka undersöka vilka verkningar det har. Man kan inte börja att ge det till alla människor innan man känner till det. Även om den som har tillverkat medlet tror på det, kan maninte bygga registreringen på den tron. Man måste jämföra: Vilken effekt får det om man ger det här medlet, och vilken effekt får det om man ger ett verkningslöst medel. Men detta kan man naturligtvis bara göra i den mån det inte redan finns ett verkningsfullt medel, för då skall man ta det som jämförelse. Finns inte det, måste man jämföra med någonting, och då får man jämföra med ett medel som man vet inte har någon direkt medicinsk verkan. Det är viktigt att man informerar patienterna om detta, och att de lämnar sitt tillstånd till att vara med i försöket. Där finns det viktiga etiska regler som man måste följa. Hur man annars skulle få fram någon kunskap om ett sådant här medel vet jaginte—det kanske Inga Lantz kan upplysa oss om? Landets vetenskapsmän skulle nog i så fall vara tacksamma för att få reda på hur de skulle göra. Enligt vår lagstiftning måste man alltså styrka att ett läkemedel har effekt innan man får ge ut det i stor skala. Det enda sättet att styrka att det har effekt är att göra en prövning. Självfallet skall patienten vara medveten om att han är med i ett sådant här försök och ge sitt tillstånd — annars är det inte etiskt försvarbart. Likaså är det viktigt att få reda på biverkningarna. Det kan man inte heller 101 få om man ger ett sådant här medel rakt över till samtliga patienter. Man måste ha en jämförelsegrupp för att kunna bedöma om medlet har biverkningar. Ju högre krav man ställer på läkemedelskontrollen, desto naturligare är det att man också medverkar till en klinisk prövning som går till på vetenskapligt sätt. Det är viktigt att man informerar om biverkningarna, och utskottet säger ganska mycket om att man måste göra det. På den punkten tror jag alltså inte att vi är oense. Jag kommer till slut till frågan om marknadsföringen. Utskottet påpekar att den frågan hör ihop med informationen om läkemedel. För den som är emot all reklam är det lätt att säga: Förbjud läkemedelsreklam! För den som inte är emot reklam är det inte lika självklart att man inte skall tillåta dem som producerar läkemedel att informera om dem. Jag vill gärna säga, att jag instämmer i uppfattningen att läkemedelsreklamen i dag har en utformning och en omfattning som inte är tillfredsställande. Inga Lantz frågade: Skall detta skötas som i dag? Mitt svar är: Nej, det skall inte skötas som i dag. Jag kan i det här fallet inte tala för utskottet, eftersom vi i betänkandet bara vill avvakta vad rådet kommer fram till. Men för min personliga del vill jag gärna tillägga — och det kan och bör läkemedelsindustrin ta som en varning — att om man inte själv kan sanera i läkemedelsreklamen så kommer det att behövas ett ingripande.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
Herr talman!

Utskottets talesman Gabriel Romanus verkar emellertid inte riktigt övertygad om utskottsbetänkandets styrka, därför att han tror inte på det här. Han säger att om man skall lösa problemen, då måste man nog gå över läkemedelsersättningen. Följaktligen ställer sig utskottets talesman inte bakom utskottets förslag, och det är i sig märkligt. Jag tror emellertid att man kan lösa dessa frågor på annat sätt än genom att ändra läkemedelsersättningen. I vår motion pekar vi i några punkter på hur lätt det är för dem som vill att få stora mängder läkemedel, t.ex. genom att de uppsöker flera olika läkare. Det finns alltså ingen samordnad kontroll på det här området. Apoteksbolaget har nu sagt att man har börjat en försöksverksamhet med datorrutiner för att på så sätt försöka få kontroll.

Denna kartläggning har bestått av två delar: dels har man tillställt hushållen en enkät med förfrågan om hur mycket mediciner som har använts och hur mycket som kastats bort, dels har man gjort en granskning av hur stora mängder oanvända läkemedel som har lämnats in Vissa läkemedelsunder en viss period till åtta olika apotek i Uppsala. Enligt min uppfattning borde socialstyrelsen som tillsynsmyndighet inte behöva ha över ett år på sig för att på grundval av den här kartläggningen ta ställning till vilka åtgärder man skall vidta för att försöka få en bättring till stånd. Vad kartläggningen egentligen visar är att den 20-åriga lagstiftning som vi har på det här området borde överses. Också mot den bakgrunden var den motion vi har väckt motiverad. Men, som sagt, låt de berörda verken få chansen att nu efter den här debatten försöka åstadkomma en ändring. Om inget händer, får vi anledning att återkomma.
Herr talman! Gabriel Romanus sade att vi inom vpk är allmänt misstänksamma mot läkemedelsindustrin. Det är riktigt, och det finns all anledning att vara det. Jag tycker att det är fel att användandet av läkemedel och framställningen av dem skall få styras av privata vinstintressen. Eftersom vi vet att detta är en mycket lukrativ och vinstgivande marknad, så finns det all anledning att hysa misstänksamhet. Det är orimligt att ha en privat läkemedelsindustri. Det leder helt naturligt till en spekulation i folks liv och hälsa. Det är självklart att man måste kräva ett förstatligande så att man får en insyn i och en demokratisk kontroll över läkemedelstillverkningen. Jag undrar, herr talman, var socialdemokraterna står i den här frågan. Jag tycker det är oroväckande tyst från det hållet. Vad de borgerliga tycker i denna fråga framgick ju klart av vad Gabriel Romanus sade. Han anser alltså att det inte finns någon anledning att vara orolig över de preparat som kommer fram och över det sätt på vilket de gör det. Det finns över huvud taget ingen misstänksamhet mot läkemedelsindustrin. Det behöver inte vara skumt bara för att det är lönsamt, men då man vet att läkemedelsindustrin drivs av profitintressen, måste man ifrågasätta hela verksamheten. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det här är en principiell fråga som det är mycket viktigt att ta ställning till. Det är bra att det satsas pengar på forskning, säger Gabriel Romanus. Det är självfallet riktigt, men vad som forskas fram är ju inte de mediciner som människor behöver. Den största delen av forskningen gäller ju försök att få fram konkurrentpreparat, att säkra en tillverkningsmetod att ta patent på och därefter tjäna så mycket pengar på som möjligt. Jag skall ta exemplet med interferon. Detta ämne är sedan många år tillbaka känt för att ha en god effekt mot virussjukdomar och vissa cancerformer. Inom de flesta läkemedelsföretag har forskarna varit inriktade på att först av alla hitta en ekonomisk och lönsam tillverkningsmetod för 103 ämnet. Det företag som blev först har miljardvinster att vänta, och de som inte hinner ända fram måste fortsätta sitt arbete med ämnet för att hitta en ny metod. De företag som får patent och börjar tillverkningen lämnar naturligtvis inte ut tillverkningsrätten, och det leder till att ett mycket viktigt läkemedel kan tillverkas bara i liten skala, trots att behovet av det är mycket stort. Sedan har det också gång på gång bevisats att det finns skadliga läkemedel. Jag nämnde de värsta skandalerna på detta område, därför att de är de mest kända, nämligen neurosedyn och entero-vioform, som på ett mycket cyniskt sätt fortfarande säljs i u-länder. Man vet ju att det sistnämnda ämnet kan medföra obotliga nervskador. Jag tycker inte att detta är saker som man över huvud taget kan försvara. Det är bra att det forskas när det gäller p-piller, säger Gabriel Romanus. Ja, det är klart, men vi vet att det finns ett otal p-piller som liknar varandra. Det hade varit bättre, om man hade forskat fram ett, två eller kanske tre som är bra och att man sedan satsat på forskning om preventivmedel över huvud taget och inte på att få fram synonympreparat som nu är fallet. Bara man går tillapoteket och handlar märker man ju att det finns massor av saker att välja på. Och ser man i läkemedelsboken upptäcker man att det finns mängder med ämnen som är nästan identiska. Det är detta slöseri med forskningsresurser som vänsterpartiet kommunisterna vill komma åt. När det gäller en effektivisering av granskningen vill jag säga att vi inte kräver detta av byråkratiska skäl utan av medicinska. Vi menar alltså att registreringen av läkemedel bör prövas om vart femte år. Är det redan nu en lång kö, måste man satsa mera på personella resurser för att man skall kunna klara en sådan här granskning. Det är väl bättre att få bort skadliga preparat än att ha dem kvar på marknaden. Beträffande den kliniska prövningen av nya läkemedel tycker jag att den skedde på ett mycket osmakligt sätt när det gäller de patienter som hade fått de här propparna. Tydligen godkänner Gabriel Romanus förfarandet. Enligt min mening är det ett mycket cyniskt sätt att resonera, eftersom man bara har 50 90 chans. Det forskas alltså med människoliv som insats. Här har det alltså inte klarats ut att det är 50 96 chans att få ett verkningsfullt medel och 50 96 chans att det inte blir någonting alls. Det här tycker jag är ett mycket oetiskt spel med människoliv. Jag konstaterar att utskottet inte tycker att sådana här former av klinisk prövning är oetiska och helt felaktiga. Det har diskuterats en del om offentlighet när det gäller de kliniska prövningarna. Läkemedelsindustrins branschorganisationer motsätter sig bestämt ett förslag om offentliggörande av kliniska prövningar. Det skulle på ett förödande sätt kunna påverka den svenska läkemedelsindustrins konkurrensförmåga gentemot utländska företag och det svenska samhällets möjligheter att nyttiggöra innovationer från utländska företag. Man är alltså helt inriktad på profit. Sedan får det kosta vad det kosta vill. Jag tycker att detta är ett förfärligt sätt att se på läkemedelsindustrins sätt att agera.
Herr talman! Jag vill betona, Thure Jadestig, att jag visst står för utskottets betänkande — men eftersom Thure Jadestig inte yrkade på något annat än utskottets hemställan fann jag ingen anledning att gå in i en debatt om det. Men jag tror att det är mycket svårt att komma till rätta med överkonsumtionen och överförskrivningen av läkemedel om man inte också gör något åt det faktum att vi i dag har en ordning, där läkaren kan skriva ut hur mycket läkemedel som helst på samma recept utan att det blir någon som helst merkostnad för patienten. Vi vet ju ändå alla att läkarna är utsatta för ett tryck från patientens sida att skriva ut större doser och fler läkemedel än nödvändigt på samma recept — just därför att vi har den konstruktionen när det gäller ersättning som vi har. Om man får en bättre kontinuitet i sjukvården, om patienterna inte kan springa runt till olika läkare och få ut samma eller olika mediciner så skulle det innebära en förbättring i detta avseende — det kan jag hålla med om. Vi har från det parti som jag tillhör försökt att arbeta för ett sådant system, men därför att vi kallade det för husläkarsystemet var många emot det. Men ett sådant system skulle få just den effekten att medicinförskrivningen minskade. I Danmark fungerar det så här: Om jag hör till en läkare och sedan kommer till en annan läkare och vill ha ut lugnande medel får jag inte det. Då ringer den läkaren till min ordinarie läkare och frågar: Skall jag skriva ut lugnande medel åt Romanus, kan det vara riktigt klokt? — Ett sådant system, där varje människa hör till en viss läkare, skulle säkert få ned läkemedelskonsumtionen, framför allt konsumtionen av lugnande medel och andra vanebildande medel. Det är en av många fördelar med husläkarsystemet. Det är klart, Inga Lantz, att om man — som vpk gör — anser att det över huvud taget är fel med privata vinstintressen, då vill man naturligtvis förstatliga läkemedelsindustrin liksom all annan industri. Det förhållandet att det inte är några socialdemokrater som uttalar sig om den frågan i dag, beror kanske på att det inte är det yrkandet vi behandlar. Det tas upp i kammaren, förmodar jag, efter behandling av näringsutskottet. Det kan alltså vara ett skäl till att inte socialdemokraterna tar upp den debatten nu. I övrigt kan jag rekommendera Inga Lantz att ta del av det betänkande av läkemedelsindustridelegationen som just har lagts fram och som heter Svensk läkemedelsindustri. Där finns det bra besked om var företrädarna för de olika partierna står. Men det är alltså inte dagens ämne. Jag har inte sagt, utskottet har inte sagt att det inte finns någon anledning att vara orolig för läkemedel som kommer ut på marknaden. Tvärtom stryker vi under att vi skall hålla en mycket strikt läkemedelskontroll, och vi har faktiskt också en av de hårdaste läkemedelskontrollerna i världen. Och det bör vi fortsätta att ha, just därför att det är viktigt att se till att det inte kommer ut någonting på marknaden som har biverkningar som står i felaktig proportion till de positiva verkningarna. Nu måste jag tyvärr ställa några frågor till Inga Lantz, eftersom hon tog upp saker som jag inte kunde förstå. Hon framförde för det första något slags kritik mot att det forskas på 105 Interferon. Jag förstår inte det. Det är väl viktigt att det forskas beträffande ett nytt medel mot cancer. Och om flera företag forskar på samma medel ökar ju chansen att komma fram till ett resultat. För det andra påstår vpk att det tillverkas och marknadsförs mängder av inte bara verkningslösa utan också rent skadliga ämnen. Då frågar jag: Vilka? De enda två exempel jag har hört var Neurosedyn och Enterovioform — och inget av dem saluförs i Sverige. Den svenska läkemedelskontrollen kan göra mycket, men den kan inte komma åt utländska läkemedel som tillverkas och saluförs i andra länder än Sverige. Det är för mycket begärt. Men i Sverige används inte dessa läkemedel. — Men ert uttalande måste väl avse Sverige? Vad är det för inte bara verkningslösa utan också rent skadliga ämnen som i mängder saluförs i Sverige? Om det finns sådana skall ju läkemedelsavdelningen ta itu med dem. Nämn dem här, så att vi får ge uppgifterna till läkemedelsavdelningen, som kan undersöka vad ni har för underlag för det påståendet. Ni säger också att läkemedel, där biverkningarna är större än den medicinska nyttan motiverar, finns i Sverige. Vilka är det? Också det bör läkemedelsavdelningen se närmare på. Flera av de läkemedel som i dag förskrivs i stora mängder skulle med nya prövningar inte godkännas som registrerade läkemedel, säger ni vidare. Vilka är det? Hur kan ni påstå det? Läkemedelsavdelningen har i dag möjlighet att dra in de läkemedlen, men det gör man inte. Där gör man alltså en annan bedömning än vpk av de läkemedel som i dag används. Alltså: Vilka är dessa läkemedel, enligt vpk, och vad har ni för underlag för er bedömning? Sedan kan jag fortfarande inte förstå vad Inga Lantz menar när det gäller forskning om p-piller. Är det fel att man forskar om p-piller och får fram nya metoder, som kan användas av dem som inte tål dem vi nu har? Ett p-piller skulle man ha, som var bra, sade Inga Lantz. Men det är faktiskt så att olika människor reagerar olika. Det finns inte ett p-piller som är bra för alla - inte i dagi varje fall — och det är inte sannolikt att man kan hitta ett sådant. Men det går ju an om man kan ha flera olika sorter, och olika människor kan få piller som passar för dem. Är det inte bra att man fortsätter att forska om p-piller? Det trodde jag faktiskt att Inga Lantz tyckte. Slutligen måste jag säga att om nu Inga Lantz anser att den kliniska prövningen i det exempel hon gav var omoralisk, och att man inte får göra på det sättet, då måste hon tala om för oss hur det skall gå till. Om en läkare eller ett företag har ett medel som man tror har positiva verkningar och som man vill ha registrerat — hur skall det då gå till? Man måste pröva medlet för att dokumentera verkningarna. Enligt Inga Lantz får man då inte göra så som man har gjort i det här fallet — att man erbjuder medlet till patienterna och ger hälften av dem blindpreparat och hälften det preparat man vill pröva — för det är oetiskt. Vi är ju helt överens om att information skall ges. Men även om man ger information om medlet, får man inte göra provet på detta sätt. Hur skall man då göra för att få fram ett klart bevis — om medlet är verkningsfullt eller inte, om det har biverkningar eller inte?
Herr talman! Det är riktigt, som Gabriel Romanus säger, att vpk föreslår Onsdagen den förstatligande i andra sammanhang. Jag tycker att kravet på förstatligande i 12 november 1980 det här fallet är särskilt viktigt. Det skall inte vara privata vinstintressen som spekulerar och styr när det gäller människors hälsa eller ohälsa. Vissa läkemedels Det forskas ju väldigt mycket — för en miljard kronor årligen. Läkemedelsföretagen står för en tredjedel av detta. Målet för forskningarna är ju inte att få fram det bästa preparatet, utan det är ofta att få fram en tillverkningsmetod som man kan ta patent på — och som leder till konkurrentpreparat, synonyma preparat. Det trodde jag inte var obekant för Gabriel Romanus. Det finns ute på marknaden medel som är direkt skadliga. Jag nämnde de riktigt farliga ämnena som man för något tiotal år sedan tyckte var idealiska men som visade sig ha katastrofala följdverkningar. Det finns också medel som jag till för en tid sedan trodde var enkla — Bamyl, Magnecyl o. d. — men som är direkt skadliga. Ett flitigt användande av de preparaten har också förorsakat dödsfall. Allt detta är sådant som skulle dras in. Vi menar att granskningen av preparaten måste bli mycket, mycket strängare. Men bakom nästan varje läkemedel — av de ungefär 3 000 läkemedel som saluförs i Sverige — ligger de privata vinstintressena. Det är svårt att komma åt dem ifall man inte vill ha de styrmedel som vänsterpartiet kommunisterna är beredda att ta till när det gäller läkemedel och läkemedelsindustrins verksamhet.
Herr talman! Jag frågade om det som står i vpk:s motion. Vilka är de mängder av inte bara verkningslösa utan också rent skadliga ämnen som saluförs i Sverige i dag? Vilka läkemedel är det som har biverkningar som är större än den medicinska nyttan? Och vilka är de läkemedel som nu förskrivs i stor mängd men som inte skulle godkännas om de prövades i dag? Det enda svar jag har fått var Bamyl, Magnecyl och Albyl. Om inte vpk har mer att komma med, skall jag framföra detta till socialstyrelsens läkemedelsavdelning, så får vi se om dess företrädare gör samma bedömning som vpk. Jag tror inte det, men blir det så, kommer de säkert att dra in dessa medel. Det har de möjlighet till med dagens lagstiftning, och det behövs inget förstatligande av läkemedelsindustrin för den sakens skull. Sedan framhöll jag än en gång att Inga Lantz, som nu anser att läkemedelsprövning enligt den metod som hon själv beskrev är oetisk, måste tala om för forskarna hur de skall göra för att pröva ett nytt läkemedel, om man inte får göra på det sättet som man nu gör. Vi kan ju inte sluta med att pröva läkemedel.
Herr talman! Jag vill bara ge en sista replik till Gabriel Romanus. Jag sade att Bamyl, Magnecyl och liknande medel är exempel på preparat som är direkt skadliga och som borde dras in. Det finns en massa preparat — som jag 107 inte kan namnen på, men de går att läsa i läkemedelshandboken, som finns tillgänglig på varje apotek — och dessutom en mängd konkurrenspreparat, synonympreparat, i vår läkemedelsflora.

Herr talman! Det är ett mycket ovanligt ärende som vi nu har att behandla. I en motion föreslås att benämningen Kopparbergs län skall ändras till Dalarnas län. Rent allmänt skulle jag vilja påstå att något sådant knappast skulle kunna bli aktuellt i något annat län än just i Dalarna — jag skall återkomma till det litet längre fram. Denna fråga är naturligtvis de som bor i Dalarna och de som representerar Dalarna här i riksdagen bäst skickade att avgöra. Även om jag representerar Gävleborgs län i riksdagen, är jag född och uppväxt i Dalarna, och jag tror att jag ganska bra känner till det språkbruk man har i Dalarna. Jag är helt övertygad om att det allmänna och helt vedertagna namnet när man avser länet är just Dalarna. Mot denna bakgrund bedömer jag det som så att den viktigaste remissinstansen är länsstyrelsen. Om vi tittar på vad länsstyrelsen sagt i detta ärende får vi på några punkter ganska klart besked om vad man tycker. Länsstyrelsen har gjort en del underremisser; man har remitterat ärendet till företag, organisationer och institutioner. Jag tror inte att det är en tillfällighet det som man finner när man tittar på benämningen på de remissinstanser som länsstyrelsen vänt sig till. Det är Dalarnas idrottsförbund, Dalarnas Turistservice AB, Dalarnas bildningsförbund, Dalarnas museum, Dalarnas Nr 22 köpmannaförbund, Dala Tour AB, osv. Alla har benämningen Dalarna i sitt namn. Länsstyrelsen kommer sedan i sitt yttrande in på själva namnfrågan och uttalar bl.a. följande, s. 8 i utskottets betänkande: ”Ett av de skäl som kan tala för ett bifall till motionen är att Kopparbergs län ofta på något sätt sammanblandas med Kopparberg i Ljusnarsbergs kommun i Örebro län. Ett skäl som väger tyngre är naturligtvis att Dalarna är det helt dominerande begreppet. Det råder ingen tvekan om att detta gäller också som beteckning på det område som motsvarar länet.” Sedan fortsätter länsstyrelsen i sitt remissvar att rada upp det ena argumentet efter det andra för ett namnbyte. På s.9 uttalas vidare: ”Länsstyrelsen vill för sin del fästa mycket stor vikt vid det faktum att Dalarna är det både i tal och skrift helt dominerande begreppet även när man syftar på länet. Det är också det enda begrepp som används vid marknadsföring av länet inom Sverige och i utlandet.” Men efter att ha skrivit allt detta avslutar länsstyrelsen med en veritabel kullerbytta, nämligen med följande uttalande: ”Länsstyrelsen finner trots allt ej att skälen överväger för det namnbyte som föreslås i motionen.” Tre av ledarmöterna i styrelsen hade avvikande meningar på denna punkt. Jag har för min del funnit så många skäl tala för ett namnbyte att jag, tillsammans med två andra ledamöter i civilutskottet, har reserverat mig mot civilutskottets majoritetsbeslut och till förmån för motionens yrkande. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande.

Herr talman! Tiden torde nu vara mogen för en ändring av namnet Kopparbergs län till Dalarnas län. Kopparbergs län bildades i administrativt syfte 1647 och fick då benämningen Stora Kopparbergs hövdingadöme. Under de gångna 300 åren har Kopparberg inte lyckats — låt mig använda uttrycket — slå igenom som länsnamn. Jag tror att jag kan redovisa en del av förklaringen till detta. På 1600-talet var Kopparberget, eller Stora Kopparberget i Falun, den viktigaste enskilda faktorn för landets ekonomi. Jag vet inte vad motsvarigheten till budgetministern hette på den tiden, men det påstås att Kopparberget var förutsättningen för landets deltagande i trettioåriga kriget. Alla visste vad Kopparberget var. Nu har brytningen i koppargruvan minskat, och gruvan har förlorat sin aktualitet. Det är därför helt naturligt att man under 1980-talet inte längre talar om Kopparberget. F. ö. kommer det troligen inte 109 att ske någon brytning där längre än ungefär 25 år framöver. Man talar nu i stället om Dalarna, och det är ett namn som verkligen har slagit igenom. Jag vill dessutom påpeka att namnet Dalarna är äldre än benämningen Kopparberg. Dalarna är det i hela vårt land gängse namnet. Man reser till Dalarna, inte till Kopparberg, på semester, utlänningar känner väl till vårt landskap, osv. Länsstyrelsens redovisning har herr Dahlberg redogjort för. Jag måste säga att den är mycket egendomlig. Jag var med om en tvådagarsöverläggning som hölls på Grönklitt i Orsa, och jag lämnade mötet under dess första dag, men då hade jag den känslan att man var för ett positivt ställningstagande till motionens förslag. Det syns också på skrivningen. Man har skrivit i en positiv anda, men i allra sista svängen har tydligen några ledamöter ändrat sig. Då tycker jag att man borde ha gjort om skrivelsen i stället för att lägga fram alla förslag som talar för ett bifall och sedan avsluta med att man är för ett avslag. Det är en mycket konstig skrivning, och det har också sagts i utskottet att något mer egendomligt sällan har skådats i riksdagshuset. Trots att länsstyrelsen talar för en namnändring i skrivelsen har alltså majoriteten sagt nej till en sådan. Men jag vill påpeka att länsstyrelsens styrelse absolut inte var enhällig. Tre ledamöter har reserverat sig. Och jag förmodar att landshövdingen själv har samma uppfattning — eftersom han stått för skrivningen — även om han inte reserverat sig. Som förhållandena nu är används beteckningen Kopparbergs län huvudsakligen för verksamheter som är knutna till statliga institutioner, såsom länsarbetshämmnden, länsbostadsnämnden etc., samt även för verksamheter som berör landstinget. När det gäller landstinget håller det också på att hända saker. Folkpartiets oppositionslandstingsråd Sixten Sandberg inlämnade i måndags en motion med anhållan om att landstinget måtte besluta att ge förvaltningsutskottet i uppdrag att utreda frågan om en namnändring till Dalarnas landsting. Det är alltså även när det gäller landstinget krafter i verksamhet för att få till stånd en ändring av namnet. Alla de stora folkrörelser som herr Dahlberg nämnde, partiets länsorgan, turistreklamföretag, militärförband, flygplats och många affärsföretag har ordet ”Dala” eller ”Dalarna” ingående i namnet. Jag roade mig i går kväll med att titta litet i telefonkatalogen för att göra en liten statistik. Jag vill relatera något av den. 64 företag, organisationer eller föreningar bara i Falun har ett namn med ”Dala” eller ”Dalarna” i, medan endast 8 verksamheter har ett namn med ”Kopparberg” — det är landstinget och statliga organ samt Stora Kopparbergs Bergslags AB, som har ett långt namn som är svårt att uttala men är ett bra företag. I Borlänge är motsvarande antal med ”Dala” eller ”Dalarna” i namnet 47, medan 7 verksamheter har ”Kopparberg” i sitt namn. I Avesta är siffrorna 9 mot 1, i Hedemora 15 mot 2, Ludvika 15 mot 3 och Mora 20 mot 3. På samtliga orter har jag medräknat försäkringskassan, och det höjer siffran för Kopparbergs del. Därtill kan jag påpeka att samtliga politiska partiers regionala organ har ”Dala” eller ”Dalarna” i sitt namn. Blickar man tillbaka 10 eller 20 år har praktiskt taget alla verksamheter i länet, utom Nr 22 iandstinget och de statliga organen, ändrat namn, såvida de inte i ett tidigt stadium haft ”Dala” eller ”Dalarna” med i namnet. Vad säger då oppositionen i vissa områden? Jo, att Dalarna inte är detsamma som länet till omfattningen. Sålunda tillhör Hamra Kapellförsamling i Orsa finnmark Gävleborgs län och Äppelbo finnmark Värmlands län. Vad vill man då svara på detta? Jag vill svara att de två nämnda områdena är avlägset belägna och obetydligt befolkade. Det finns också exempel på motsvarande skillnad i omfattning i andra län. Delar av Värmland tillhör t.ex. Örebro län, men länet kallas dock Värmlands län, som herr talmannen från Värmland vet. Det finns också andra exempel: Norrbottens län och Västerbottens län, som omfattar delar av Lappland. Jag tycker att detta inte kan vara något skäl för att behöva avslå förslaget om att kalla Kopparbergs län Dalarnas län i framtiden. Jag vill också understryka vad herr Dahlberg sade här nyss, att det ibland sker en sammanblandning med Kopparberg i Ljusnarsbergs kommun i Örebro län. Det händer också konstigt nog att man i hastigheten blandar ihop Kronobergs län med Kopparbergs län. Det ställdes en fråga om länsnamnet till en skolelev i nian, hörde jag häromdagen. Det heter Kronobergs län, svarade vederbörande, som bor i Falun. Det finns alltså nu all anledning för riksdagen att bifalla motionen 1505 med Björn Körlof som första namn. Motionen stöds också av reservanterna i civilutskottet, som vill att namnet Kopparbergs län under en övergångsperiod och till så låga kostnader som möjligt ändras till Dalarnas län. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av Rolf Dahlberg, Kerstin Andersson i Hjärtum och mig.
Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Många av argumenten har ju redan framförts. Jag har fått frågan: Hur kan man i en tid, då vårt land kämpar med svåra ekonomiska problem och då vi har andra ekonomiska bekymmer att jobba med, tycka att den här frågan är så väsentlig att man driver den i riksdagen? Jag kan förstå den attityden. Men det finns ett samband mellan våra ekonomiska problem i näringsliv och sysselsättning och namnfrågan Dalarnas län eller Kopparbergs län. Upprinnelsen till att jag började driva frågan var samtal som jag hade i början av 1976 med människor som var engagerade i länets näringsliv och turistverksamhet. De framhöll för mig att det inte är möjligt att marknadsföra länet under dess formellt riktiga namn. Inte nog med det: det förhållandet att man vid marknadsföringen av länets produkter och i turistsammanhang naturligen utnyttjar ordet Dalarna medan statliga myndigheter inte gör det, leder till missförstånd både inom och utom landet. Det nuvarande länsnamnet associeras, som man sagt tidigare här, både med företaget Stora Kopparbergs Bergslags AB och med orten Kopparberg i Örebro län. Det tycks dessutom av en del ungdomar och särskilt av 111 utlänningar kunna sammanblandas med Kronobergs län. Länsnamnet kopplas alltså till ett industriföretag — låt vara med en stor och betydelsefull verksamhet i länet — medan andra företag varken kan eller vill göra den kopplingen. På flera ställen i remissinstansernas yttrande över motionen återfinns argumenteringen att namnet Kopparberg är unikt i de svenska länsnamnens historia, eftersom namnet härrör från en betydelsefull epok i Sveriges industriella historia. Inget annat länsnamn har en sådan bakgrund. Detta är i och för sig oomtvistligt. Men det är en viktig punkt i argumenteringen för ett namnbyte till Dalarnas län att det är just det här förhållandet som är ägnat att skapa problem. Det är en enkel men likväl obestridd sanning att befolkningen i länet — det har sagts tidigare, och det sägs av länsstyrelsen med all kraft — och för den delen också större delen av befolkningen i vårt land säger Dalarna i alla sammanhang där man har anledning att nämna den här bygden. Säger man Dalarna finns det knappast någon i vårt land som inte vet vad som avses. Säger man Kopparberg uppträder ett stort antal associationer. Många av dessa har inte alls med länet som helhet att göra. Man har på åtskilliga håll dragit konsekvenserna av detta, och Bertil Dahlén har belyst det på flera sätt. Trots att länet fick sitt namn 1647 heter de allra flesta organisationerna — det kan gälla ideella, ekonomiska, fackliga eller politiska organisationer, det kan gälla branscher eller yrkesorganisationer — någonting som börjar med Dala eller Dalarna. Viktig offentlig verksamhet har också detta inslag, exempelvis Dalregementet, Radio Dalarna osv. Som Bertil Dahlén har understrukit är länsstyrelsens remissyttrande i anledning av den här motionen — och det kommer den noggranne läsaren att finna när han tittar igenom det — en enda lång argumentering för ett namnbyte. På två rader, och utan att anföra skäl emot ett sådant, anser man dock inte att namnändring kan tillstyrkas. För att ytterligare belysa detta kan sägas att länsstyrelsen i Kopparbergs län, liksom alla andra länsstyrelser, skall avge ett länsprogram, Länsprogram 80. I en bilaga till länsprogrammet har man skrivit: Dalarnas näringsliv — några framtidsperspektiv. Det belyser alltså hur pass starkt det här ordet slår igenom t.o.m. hos länsstyrelsen i Kopparbergs län. Jag har förståelse för att utskottet inte anser sig kunna gå emot en enig remissopinion — särskilt då från det berörda länets länsstyrelse, även om styrelsen var oenig. Men jag vill gärna vädja till kammarens ledamöter att noggrant titta på länsstyrelsens yttrande och att se på sakargumenten där för en namnändring resp. för ett bevarande av namnet. Det är en fantastisk uppvisning i hur man kan argumentera. Dalarna är självfallet det helt naturliga namnet på länet. Herr talman! Jag vill med denna korta argumentering yrka bifall till reservationen av Rolf Dahlberg m.fl. i det här ärendet.

Herr talman! Det här är ett något udda riksdagsärende som faller under civilutskottets beredningsansvar. Men vi har i vårt arbete med att skriva ett betänkande med anledning av motionen inhämtat synpunkter från kulturutskottet. Det gjorde vi även vid föregående tillfälle då detta motionsyrkande ställdes. Kulturutskottet har den här gången liksom tidigare uttalat att det ligger ett betydande kulturellt värde i ett bibehållande av gamla namn på orter och områden. Dessutom har ett antal organ, som har att syssla med frågor som denna, exempelvis riksantikvarieämbetet, tillfrågats. I sitt yttrande säger man, efter att ha refererat till hur namnet Kopparbergs län har tillkommit, att det är helt unikt bland våra länsnamn. Man slutar med att avstyrka bifall till motionen. Lantmäteriverket, som också har yttrat sig, har en del praktiska invändningar mot ett namnbyte. Därutöver säger man att allmänt vedertagna namn som har kulturhistoriskt intresse, vilket måste anses vara fallet med Kopparbergs län, i enlighet med tillämpade principer för ett ändamålsenligt ortnamnsskick inte bör ändras utan starka skäl. Ortnamnsarkivet i Uppsala har kommit fram till samma ståndpunkt. Det har även länsstyrelsen i Kopparbergs län gjort. Även om dalmasarna tycker att det är skillnad på vad som står i remissinstansernas argumentering och vad som står i deras slutsatser, så är det ändå de sista raderna som vi i utskottet har att fästa avseende vid. Länsstyrelsen finner således att skälen för det namnbyte som föreslås i motionen trots allt ej överväger. Därför avstyrker man också motionen. Detta har lett fram till att vi i civilutskottet inte heller i år har funnit anledning att tillstyrka motionen. De synpunkter som har framförts av de tillfrågade organen är enligt vår mening tungt vägande, och därför föreslår vi att riksdagen avslår motionsyrkandet.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
Herr talman! En väldigt kort replik på detta. Jag tackar först för att vi blir kallade för dalkarlar. Kjell Mattsson sade att bibehållande av gamla namn är kulturellt värdefullt, och han refererade till flera remissinstanser som anfört den synpunkten. Det tycker jag också. Om man nu ändrar länets namn, kommer namnet Kopparberg självklart att bevaras — och det tycker jag är värdefullt, jag kommer själv från den bygden — både som namn på gruvan och den industriverksamhet som bedrivs där och i namnen Stora Kopparbergs socken och Stora Kopparbergs församling. Så det är ingen risk för att namnet Kopparberg kommer att förlora vare sig sin kulturella förankring eller sin kulturella betydelse. Det är mot den bakgrunden vi argumenterar som vi gör, och därför tycker jag inte att argumentet håller att det kulturella skulle gå förlorat på vägen om man byter namn på länet.

Herr talman! John Andersson har med anledning av utformningen av deklarationsblanketten för fastighetstaxering i fråga om köksinredning, innertak och golv frågat mig varför ett enda material, i detta fall trä, betecknats som lyx. Vid fastighetstaxeringen skall ett taxeringsvärde fastställas som motsvarar 75 Jo av marknadsvärdet. Taxeringsvärdet skall bestämmas med utgångspunkt i riktvärden som i sin tur skall bestämmas för kombinationer av värdefaktorer. I fråga om småhus utgör standarden en sådan värdefaktor. Standarden skall bestämmas med hänsyn till småhusets byggnadsmaterial och utrustning.

Den sista omständigheten betonades särskilt. Detta innebär att en begränsning måste göras i fråga om vilka faktorer som lämpligen bör tas med i deklarationsblanketten. Den närmare bestämningen av vilka uppgifter som bör infordras och som har betydelse för värdet är enligt fastighetstaxeringsförordningen emellertid en sak för riksskatteverket.

Herr talman! Jag ber först att få tacka budgetministern för svaret. Jag kan väl även erkänna att det är en något knepig fråga som jag har ställt. Anledningen till frågan är att jag tror att utformningen av taxeringsbestämmelserna måste ses över, eftersom den tydligen har fått en mängd konsekvenser som enligt min mening är besynnerliga. Jag vill först poängtera att jag naturligtvis inte är ute efter att belöna användningen av lyxinredningar, men jag kommer inte ifrån den tanken att det här finns saker som måste rättas till. Trä är en inhemsk vara som utgör en viktig förutsättning för vidareförädling, inte minst i Norrlandslänen. Taxeringsbestämmelserna har fått till följd att t.ex. tillverkare av gipsskivor med påklistrad trämönstrad plasttapet redan har gått ut och marknadsfört sin produkt som ”takpanelen som inte höjer taxeringsvärdet”. Enligt uppgifter som jag har fått är det på det sättet, att anskaffningskostnaden för ett trägolv, när golvet är inlagt och lackat, är lägre än för ett spånskivegolv belagt med heltäckningsmatta. Det mest orimliga inträffar om trägolvet täcks med en heltäckningsmatta, för då sker inte denna straffbeskattning. Det påstås att villaägarföreningar funderar på att hyra heltäckningsmattor för att sänka taxeringsvärdet. Jag är medveten om att det kanske finns problem med att få så rättvisa bestämmelser som möjligt, men jag tror det är risk för att felaktigheterna är Nr 23 så stora att det är nödvändigt med en översyn. Jag vill därför fråga Torsdagen den budgetministern om han ämnar vidta några åtgärder för att en sådan översyn — 13 november 1980 kommer till stånd. En så viktig bransch som träbranschen kan ju få det sämre, och t.ex. våra småindustrier i Norrland kan komma i ett besvärligt läge just
Herr talman! Vid fastighetstaxeringen är ju marknadsvärdet utgångspunkten, som jag har angivit i mitt svar. Det är alltså detta värde som det är intressant att se på, och det viktiga är hur det kan påverkas av olika faktorer.

Det måste göras en avvägning, och enligt förordningen är det riksskatteverket som skall göra den. Den uppgiften har verket naturligtvis också inför kommande taxeringar, och jag är övertygad om att man där kommer att ta vara på de erfarenheter man får i denna omgång, och göra det på ett klokt sätt, så att blanketterna blir än bättre utformade nästa gång det är aktuellt.
Herr talman! Jag sade redan i mitt första inlägg att jag är medveten om att det här är svåra saker. Men det är orimligt att om man har ett trägolv och lägger på en heltäckningsmatta, som är tre gånger dyrare, så minskar värdet och man får lägre taxering. Det är just sådana konsekvenser som jag tycker är helt orimliga. Jag hoppas att riksskatteverket ser över bestämmelserna. Om det inte är möjligt att gå in i varje detalj, så måste det ändå vara möjligt att se över sådant som jag har pekat på här. Man skulle ju nästan kunna tänka sig att använda heltäckningsmatta enbart när man fyller i blanketter och sedan lyfta ut mattan från sitt trägolv. Man skulle t.o.m. kunna låna heltäckningsmattan. Det är just med tanke på sådana orimliga konsekvenser som man måste rätta till bestämmelserna.

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig vad regeringen tänker göra för att homosexuella inom statsförvaltningen inte skall ha sämre anställningsvillkor än andra med motsvarande tjänster. Jag vill då först peka på att man i vårt land under senare år i ökad utsträckning har gett heterosexuell samlevnad mellan ogifta samma rätts 123 verkningar som äktenskap. Det gäller t.ex. i fråga om rätten till den gemensamma bostaden. Det gäller också i fråga om familjebidrag, bostadsbidrag, bosättningslån m.m. Och om parterna har gemensamma barn jämställs de numera i en rad andra hänseenden med makar. Även när det rör anställningsvillkoren i statlig tjänst är en del speciella förmåner knutna till att arbetstagaren bor samman med någon annan person under äktenskapsliknande förhållanden. Detta uttryck tolkas så, att det bara avser sammanboende som är av olika kön. Det gäller här extra förmåner inom ramen för t.ex. tjänstledighet, traktamente, flyttningsersättning, bostadsanskaffningslån, personskadeförsäkring och grupplivförsäkring. De här anställningsvillkoren följer av kollektivavtal och författningar. Principiellt delar jag uppfattningen att även samlevnad mellan två parter av samma kön är en från samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform — en uppfattning som riksdagen också har gett uttryck åt . Men riksdagen har också uttalat att förutsättningar för mer genomgripande reformer på särskilda områden knappast är för handen förrän huvudlinjerna beträffande den civilrättsliga regleringen av parternas inbördes förhållanden vid homosexuell samlevnad har klarnat . Man syftade därvid på att familjelagssakkunniga avser att ta upp även vissa rättsliga problem som aktualiseras vid samboende mellan homosexuella. Utredningen om de homosexuellas situation i samhället behandlar dessutom bl.a. sådana förmånsfrågor som Jan Bergqvist tar upp. Jag vill slutligen framhålla att frågor om anställningsförmåner i statlig tjänst huvudsakligen löses av parterna vid förhandlingar. Men sådant material som kan komma fram genom de nämnda båda utredningarna kan naturligtvis i det här speciella fallet komma att påverka och underlätta partsarbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka Olof Johansson för svaret. Bakgrunden till min fråga är denna: Om man är anställd i utrikesförvaltningen får man flytta mellan olika huvudstäder i världen, vilket kanske går bra om man är ensamstående. Men om man är gift eller om man sammanbor med någon, så kan det bli problem därför att den medföljande som regel inte kan få något jobb. Det bästa är naturligtvis om arbete kan ordnas också för den som följer med, men i många länder verkar detta vara något som är omöjligt att uppnå inom överskådlig tid. I sådana fall måste utrikesförvaltningen kunna kompensera ekonomiskt — det kan ske i form av flyttningsbidrag eller genom andra förmåner. Så sker också i dag när det gäller gifta makar och heterosexuella sammanboende, även om de fackliga organisationerna ingalunda anser att den här frågan har fått en bra lösning. När det däremot gäller homosexuella sammanboende utgår inget som helst stöd vid en sådan här besvärlig flyttningssituation. Det finns de som säger att de på grund av detta upplever en helt ohållbar situation, där det blir svårt för dem Nr 23 att upprätthålla sin tjänst med de flyttningar som denna ofrånkomligen kräver, såvida de inte bryter en relation som de absolut inte vill bryta. Det finns i avtalet en bestämmelse som säger: ”Vid tillämpning av bestämmelserna i denna del skall med make likställas person med vilken tjänstemannen sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden sedan minst ett år. Arbetsgivaren får besluta att även annan person än som nu har sagts skall likställas med make.” Här finns det alltså en paragraftext som man kunde tycka skulle kunna klara ut sådana här saker, men de konkreta fall som finns har visat att arbetsgivaren har varit stark motståndare till att göra någonting åt detta. I direktiven till den utredning som Olof Johansson talade om står det att utvecklingen f. n. går mot ett successivt avskaffande av den särbehandling som finns kvar beträffande heterosexuella samboende utan barn. Det är väl riktigt, men när det gäller just utrikesförvaltningen kan man inte räkna med att utvecklingen kommer att bli denna inom rimlig tid, utan det kommer att finnas behov av särskilda åtgärder. Därför är det viktigt att regeringen klargör sin inställning i den här principiella frågan. Olof Johansson sade att homosexuell samlevnad är en från samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform. Men han borde också kunna uttrycka den meningen att det är självklart att anställningsvillkoren skall vara likvärdiga.
Herr talman! Så som frågan är ställd tror jag att det är viktigt att klargöra att det inte finns någon principiell skillnad i fråga om homosexuella och icke homosexuella när det gäller statliga anställningsvillkor. Vissa skillnader uppstår först när den familjerättsliga anknytningen bedöms. Då har vi renodlat problemet. Men då kommer man också in på frågor om hur man kan konstatera att samlevnaden sker och hur man kan kontrollera den, liksom också dess varaktighet. Jag tror säkert att Jan Bergqvist erkänner att det finns gränsdragningsoch kontrollproblem beträffande olika kategorier av samboende, i det här fallet när det gäller personer av samma kön. Detta är bakgrunden till varför det behövs ett utredningsunderlag. Man skall kunna bedöma det enskilda fallet och undvika att behandla människor olika. Därvidlag har det, enligt min mening, ingen betydelse om vederbörande arbetar utomlands eller här hemma. Genom de här utredningarna, t.ex. utredningen om de homosexuellas situation i samhället, har jag fått veta att man överväger att föreslå att samboende i olika sammanhang i fortsättningen skall syfta också på homosexuellas samlevnad under äktenskapsliknande förhållanden. Man överväger också att föreslå någon form av registrering, eventuellt i form av anmälan till äktenskapsregistret e. d. Därmed skulle man kunna dra en gräns, t.ex. när det gäller samlevnad avseende en förälder och ett barn.
Herr talman! Jag har försökt ta reda på hur länge det dröjer innan utredningen är klar. Vissa tecken tyder på att den kanske blir klar om ungefär två år, vilket skulle innebära att ett riksdagsbeslut inte kan fattas förrän tidigast 1983. Det är en lång tid. Bl. a. därför är det viktigt att regeringen redan nu klargör sin principiella inställning. Det är klart att jag inte begär att Olof Johansson skall redogöra för hur man skall registrera och kontrollera.

Herr talman! Under förutsättning att man har ett kontrollsystem som fungerar likvärdigt för alla statsanställda är jag beredd att ställa upp bakom den principen, vilket också ligger i mitt svar. Det är bara det att vi inte har något generellt kontrollsystem i dag, och ett sådant tror jag är nödvändigt. Sedan är det här ju saker som naturligtvis kan tas upp mera aktivt av parterna än hittills och regleras i avtal. Jag sade inledningsvis i svaret att det här är fråga om att i samboendefall reglera extra anställningsförmåner. De finns reglerade i författningar, men i praktiken grundar de sig också i allt väsentligt på förhandlingsöverenskommelser med de fackliga organisationerna. Och den vägen finns det naturligtvis en möjlighet att reglera de här sakerna. Mot bakgrund av de svar jag har gett principiellt, utan att binda mig för en speciell kategori statsanställda, finns det naturligtvis här en positiv attityd till att lösa den här sortens problem.
Herr talman! Då tycker jag att jag kan vara helt nöjd när det gäller Olof Johanssons och därmed regeringens inställning i den principiella frågan. Vad sedan gäller de konkreta problem som i dag föreligger, är det alltså i första hand en angelägen uppgift för de fackliga organisationerna och avtalsparterna att försöka få lösningar till stånd.

Herr talman! Karin Ahrland har ställt följande fråga till mig: ”Anser industriministern att de regionalt — och manligt — förankrade styrelserna speglar den jämställdhetssyn regeringen säger sig arbeta för? Om inte: Vad ämnar industriministern göra för att företrädare för glesbygdslänens kvinnor skall få något inflytande i utvecklingsbolagen?” Jag vill inledningsvis beträffande arbetsmarknadssituationen för kvinnor i glesbygdslänen erinra om den ambitiösa jämställdhetssyn som karakteriserar regionalpolitiken i stort. För företag som erhåller regionalpolitiskt stöd gäller att minst 40 90 av det antal arbetsplatser som tillkommer på grund av stödet skall förbehållas vartdera könet. Det är min förhoppning att de nämnda utvecklingsbolagen kommer att stimulera den industriella tillväxten och i samband därmed även bidra till att den regionalpolitiska medelsarsenalen utnyttjas. Därigenom kommer arbetstillfällen att skapas för både män och kvinnor. Utvecklingsbolagens styrelser har getts en regional förankring. På grundval av riksdagens beslut är styrelserna sammansatta av två ledamöter som företräder landstingen, tre ledamöter med industrikunnande och tre ledamöter som representerar löntagarorganisationer. Vidare ingår i styrelsen verkställande direktören för resp. regional utvecklingsfond samt en ledamot som företräder staten. För att markera bolagens regionala karaktär tillsattes landstingsoch industrirepresentanterna efter förslag från landstingen i de båda länen. Löntagarrepresentanterna tillsattes efter förslag från resp. organisationer. Vid urvalet av dessa personer hade förslagsställarna att beakta behovet av en styrelse med bl.a. regionalt kunnande, industriell erfarenhet och kännedom om utvecklingsarbete i mindre företag. Jag medger att sammansättningen av de regionalt förankrade styrelserna inte tillgodoser kravet på en ur jämställdhetssynpunkt önskvärd könsfördelning. Jag har dock inte ansett mig kunna påverka förslagsställarna när det gäller personvalet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag konstaterar att jag fick svar på min första fråga och att Nils Åsling och jag är ense om att sammansättningen av de här styrelserna i dag inte tillgodoser kravet på en önskvärd könsfördelning. Men jag hade faktiskt ställt två frågor, just därför att jag på den första frågan fick ett svar som innebär att industriministern håller med mig. Min andra fråga var: Vad ämnar industriministern göra för att glesbygdslänens kvinnor skall få något inflytande i utvecklingsbolagen? Nu säger herr Åsling att han inte ansett sig kunna påverka förslagsställarna när det gäller personval. Naturligtvis kan inte herr Åsling ringa upp och säga till landstinget: Ni skall välja fru X och fröken Y. Det vet jag också. Inte heller går det att ringa till arbetsmarknadens parter.

Könskvoteringen inom det regionalpolitiska stödet är bra och har bidragit till sysselsättningen. Det håller vi med om. Men glesbygdens kvinnor behöver få vara med också i besluten, om vi skall vara säkra på nya arbetstillfällen. I regeringsskrivelsen om fortsatt jämställdhetsarbete står det att det statsfinansiella läget inte ger utrymme för kostnadskrävande förslag. Det är tråkigt, men då får man använda sin fantasi i stället och ta fram sådana reformer som inte kostar så mycket pengar. Man får inte vara fantasilös. Det gäller att välja reformer som innebär att man använder mänskliga resurser på ett annat sätt än i dag. En reform som inte skulle kosta ett enda öre vore en bättre kvinnorepresentation i olika statliga styrelser. Det sägs att vi behöver ett nytänkande i vårt land när det gäller industrin. Det är rätt. Men det kan vi inte få, om vi inte låter nya friska hjärnor få vara med. Jag tror att sådana finns hos bl.a. kvinnorna i glesbygdslänen. Nu undrar jag: Skall jag tolka industriministerns svar — att sammansättningen av styrelserna inte var så lyckad och att han inte kunnat påverka förslagsställarna när det gäller personvalet — så att industriministern inte vill göra någonting åt det i fortsättningen heller? Skulle det vara omöjligt för industriministern att, när ni ber om förslag från organisationerna i liknande fall, be om förslag på två namn, en kvinna och en man? Jag ställer den frågan som en komplettering, och det gör jag därför att utvecklingsbolagens styrelser ju inte är de enda som tillsätts av industriministern. Jag kan inte annat än ställa en fråga till: Anser inte industriministern att det finns kvinnor med regionalt kunnande, industriell erfarenhet och kännedom om utvecklingsarbete i mindre företag, någonstans i något av de här två länen?
Herr talman! Får jag försäkra Karin Ahrland att jag visst är övertygad om att det finns kvinnor i de här två länen som vore väl skickade att ingå i de styrelser vi nu diskuterar. Jag har emellertid utgått från den principen att de organ — landstingen och facken bl.a. — som har att nominera har kompetens att bedöma detta och även delar min värdering om nödvändigheten av en allsidig representation. Jag har alltså inte haft anledning att gå in och dirigera den nomineringsverksamhet som har bedrivits. Men jag vill också samtidigt, som en komplettering till mitt svar, säga att jag i framtiden naturligtvis kommer att välkomna förslag till kvinnliga styrelseledamöter från berörda parter och även, när det gäller statens representant, överväga möjligheterna att utse kvinnor.

Herr talman! I sak är vi ense. Det är vi alltid när vi talar om sådana här saker. Det finns ingen som säger emot jämställdhetskommitténs eller mina påståenden att det finns kompetenta kvinnor. Vi är också ense om att Nils Åsling inte kan dirigera personvalen. Men det räcker inte med att välkomna förslag från de berörda organen. Det måste till ett aktivt agerande från regeringens sida. Det finns ingen anledning att låta Nils Åsling tillsätta ledamöterna i styrelsen, om han utan vidare bara tar dem som kommer på Nr 23 förslag. Då kan vi lika gärna säga att det skall vara landstingen som tillsätter dem. Det här handlar ju bara om vem som skall betala arvodet. Det kan staten göra ändå. Jag hoppas emellertid att Nils Åsling — som han nyss sade — verkligen funderar på förslaget om två namn. Det förslaget praktiseras i Norge och har inneburit en mycket stor förändring där. Jag hoppas särskilt att Nils Åsling gör det när det gäller glesbygdslänen — det borde kanske en företrädare för glesbygdslänen tänka på. Jag vill erinra om hur den geografiska fördelningen av arbetstillfällen för kvinnorna ser ut i Sverige i dag.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om bristerna i sysselsättningsfördelningen här i landet. De har, som Karin Arland också har noterat, lett till den aktivitet vi har inom regionalpolitiken. När det sedan gäller nomineringen är min principiella syn den att man, om man har ett nomineringsförfarande, också måste anse att den nominerande myndigheten-organisationen är kompetent att nominera. Därför är systemet med att först nominera två ledamöter för att sedan den beslutande instansen skall välja en av dem, ur min synpunkt, dubiöst. Jag tycker att Karin Ahrland och jag tillsammans skall försöka bilda opinion, bl.a. hos landstingen i de berörda länen, så att landstingen inte bara i det här sammanhanget utan också i andra beaktar behovet av att ge kvinnorna ökat inflytande.
Herr talman! Jag skall gärna ställa upp för att fortsätta att bilda opinion på den punkten, och jag tycker det är roligt att Nils Åsling vill vara med. Får jag bara säga att jag tycker att vi skall bilda den opinionen inte bara hos landstingen, utan lika mycket hos arbetsmarknadens parter. Får jag dessutom erinra Nils Åsling om att en av styrelserepresentanterna är utsedd enbart av staten.

Herr talman! Eivor Marklund har frågat mig dels vilket initiativ jag tänker tai fråga om en eventuell export av järnvägsräls till Sovjetunionen, dels hur jag ser på den nu uppkomna möjligheten till en mer differentierad exportmarknad. Jag har inhämtat följande från SSAB, Svenskt Stål AB. En allmän diskussion om förutsättningarna för handel med SEV-länderna har förts i bolagets styrelse mot bakgrund av ett möjligt behov av järnvägsräls i Sovjetunionen. Någon förfrågan från Sovjetunionen om rälsleveranser har 129 SSAB emellertid inte erhållit. Det är alltså inte riktigt att en jätteorder håller på att gå förlorad.

Herr talman! Det är inte riktigt att en jätteorder håller på att gå förlorad, säger Nils Åsling. Är det då inte heller riktigt att Statsföretags chef har besökt Sovjetunionen i syfte att göra PR för Statsföretag och därvid fått besked om att det där finns intresse för handel av det slag som jag redovisat i min fråga? Är det inte heller riktigt att privata ägarintressen har ställt sig kallsinniga till sådana möjligheter vid de diskussioner om förutsättningarna som Nils Åsling hänvisar till i sitt svar? Det är alltså så att SSAB i Luleå enligt planerna skall sätta i gång med rälstillverkning 1983-1984 och producera ca 250 000 årston, motsvarande arbete för dem det berör i ett par år. Även om verket i fråga främst är avsett för den nordiska marknaden, är det naturligt att de anställda ser chansen — jag betonar ordet chansen — till en jätteorder från Sovjetunionen som säkerhet för en bra start och möjligheter tillen god utveckling. Det kommer alltså snart att finnas en vara som behöver köpare, och det finns intresse för varan hos en köpare med stora utbyggnadsplaner på järnvägssidan. Men de två pusselbitarna skall alltså inte få passas ihop, eftersom några kapitalägare ger sig till att såga hack i bitarna. Det är inte att undra på att stålarbetarna efterlyser något slags förnuft. Jag skulle vilja fråga industriminister Nils Åsling hur han själv ser på de här åtminstone skisserade möjligheterna till en mer differentierad exportmarknad och om Nils Åsling ser dessa som någonting positivt.
Herr talman! Självfallet ser jag det som mycket positivt om vi kan differentiera och öka handeln med öststaterna. Det slumpar sig också så att jag är ordförande i den blandade kommission som har att utveckla det industriella och tekniska samarbetet med Sovjetunionen. Så sent som i september i år hade jag ett sammanträde i Sovjetunionen med kommissionen. På sedvanligt sätt gick vi där noggrant igenom på vilka sektorer samarbetet och handelsutbytet skulle kunna ökas. Jag kan då berätta för Eivor Marklund att just den här speciella produkten, dvs. järnvägsräls, från sovjetrysk sida inte bedömdes som intressant i sammanhanget. Däremot finns det en rad andra intressanta samarbetsområden, som jag tror på sikt kommer att leda till ett väsentligt ökat handelsutbyte med Sovjetunionen. Får jag också för Eivor Marklunds information nämna att SSAB:s produktionskapacitet när det gäller räls är 60 000 ton per år. Den rälsen tillverkas vid Domnarvet, och kapaciteten är nu avpassad till SJ:s och de norska statsbanornas efterfrågan. Som Eivor Marklund sade är det inte aktuellt att flytta till Luleå förrän någon gång omkring 1984. I varje fall till dess — det är vi övertygade om -— är det så att den överkapacitet som finns i Östeuropa, i SEV-länderna, inte gör det meningsfullt att bedriva några Nr 23 förhandlingar med Sovjetunionen om just den här produkten. Torsdagen den
Herr talman! Jag har tagit järnvägsrälsen som utgångspunkt för den nu aktuella frågan, men jag noterar i och för sig med glädje att Nils Åsling i sitt andra svar talade om vidgade möjligheter till handel österut. Det har vi länge förespråkat. Men det är inte bara vi som gjort det.

Jag noterar detta som positivt i Nils Åslings svar. Det som Nils Åsling sade om den nuvarande produktionskapaciteten när det gäller räls och om avsättningsmöjligheterna för det som nu produceras är väl riktigt. Men med den situation vi har i Norrbotten, något som Nils Åsling och jag haft tillfälle att diskutera flera gånger, känner man ett behov av att flytta fram siktet litet grand och diskutera vad som kan hända med en planerad produktion om några år. Där är detta projekt intressant. Det är jag inte ensam om att tycka. En orsak till att jag ställt frågan är att man på fackligt håll så väldigt starkt driver detta. Det sker inte bara i Luleå, Nils Åsling, utan även på andra stålorter i landet. Därför är jag litet besviken över Nils Åslings ljumma intresse för just detta projekt. Jag hoppas att intresset blir varmare.
Herr talman! Jag kan försäkra Eivor Marklund att så snart det finns ett aktivt intresse från köparparten, dvs. Sovjetunionen, så är vi självfallet beredda att gå in i reella förhandlingar. Men såvitt vi kan bedöma är det, som jag nyss sade, en så pass betydande överkapacitet när det gäller räls inom SEV-blocket att man realistiskt bedömt inte kan vänta sig en förfrågan ännu på några år. Jag vill emellertid vitsorda och understryka vad jag tidigare sade, nämligen att vi är mycket angelägna om att utveckla det industripolitiska och handelspolitiska samarbetet med Sovjetunionen. Det Brandt-kommissionsmöte som just har ägt rum visade på, som jag ser det, lovande och intressanta möjligheter. Den enda begränsande faktorn i det här sammanhanget är ju det ibland återkommande kravet på motköpsprestationer, dvs. att man från motpartens sida ställer villkor att export till Sovjetunionen skall motsvaras av likvärdiga köp i Sovjetunionen. Det kan, med tanke på den svenska industrins struktur, skapa problem, men vi är beredda att försöka klara de problemen.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig vilken den praktiska innebörden var av mitt positiva uttalande om arbetarkooperativ i den allmänpolitiska debatten den 15 oktober 1980. Sven Henricsson har ställt sin fråga mot bakgrund av att de anställda vid det konkursdrabbade AB Lättmetallverket i Långsele förklarat sig villiga att i någon form av arbetarkooperativ ta över företaget sedan andra lösningar av ägandefrågan inte har kunnat genomföras. Kooperationsutredningen har i ett delbetänkande föreslagit en utvidgning av den försöksverksamhet med service och annat stöd till bildandet av arbetskooperativa företag som bedrivits av statens industriverk och vissa utvecklingsfonder. Vidare föreslås bl.a. ett centralorgan för kunskapsuppbyggnad och information om dessa frågor. Förslaget remissbehandlas f. n. Jag ser positivt på försöksverksamheten med stöd till arbetskooperativ. När remissbehandlingen av kooperationsutredningens förslag är klar kommer regeringen att ta ställning till en eventuell utvidgning av verksamheten. De planer för fortsatt verksamhet för AB Lättmetallverket i Långsele som under hand har presenterats för industridepartementet bedöms f. n. inte kunna leda till att företaget blir lönsamt och därmed kan ge varaktig sysselsättning åt de anställda.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. En utredning som företogs vid Umeå universitet visade att i oktober 1979 fanns det 60 löntagarägda företag med sammanlagt 2 000 anställda och en omsättning på ca 347 milj.kr. i landet. Endast ett fåtal av de här 60 företagen är arbetskooperativ i en djupare kooperativ mening, även om man mer eller mindre i samtliga företag har kooperativa principer med i någon form. Företagen har för det mesta kommit till på grund av hotet om nedläggning av någon anledning — ibland har det varit generationsskifte. Nu kan man också iaktta ett växande intresse från fackföreningsfolk att underifrån ta initiativ, bilda kommittéer och arbetsgrupper för att söka utveckla offensiv aktivitet i nedläggningshotade bygder med ofta stagnerande näringsliv. Detta kan f. ö. antyda den nödvändiga framtida förändringen till en mera socialt inriktad produktion, med ett ökat engagemang från de i företaget verksamma. Anledningen till min fråga är ett besök vid det krisdrabbade AB Lättmetallverket i Sollefteå för en tid sedan. Produktionen hade upphört men arbetarna sysslade med avstädningsarbeten. En mycket deprimerad stämning rådde och stor bitterhet uttrycktes från fackligt håll. Från de anställdas sida hade man förklarat sig beredd att överta företaget under branschkunnig ledning. Man hade sökt stöd hos industridepartementet för rekonstruktion och fortsatt drift men därvid fått avslag. Man ansåg sig också Nr 23 ha presenterat en realistisk driftkalkyl som efter ett förlustår skulle innebära lönsam drift för företaget. På det hela taget kunde inte förutsättningarna anses sämre här än i andra liknande fall där löntagarna själva tagit över företaget och framgångsrikt drivit detta vidare. Nu kan man anföra — och det har väl skett i olika sammanhang — att den plan som föreslogs från de anställdas sida var bristfällig, ett förhållande som med tanke på de begränsade erfarenheterna nog måste anses vara förklarligt. Men då inställer sig frågan vilka möjligheter det finns att få hjälp med att sätta i gång sådana här företag. Kooperationsutredningen talar, som det också står i svaret, om att det skall skapas ett organ på det här området, och när remissbehandlingen är klar skall regeringen ta ställning till detta. Men visar inte utvecklingen i dag att det är aktuellt att på ett bättre sätt kunna hjälpa i gång sådana här verksamheter, där facket eller de anställda är aktiva för att utveckla och försöka ta över ett företag? Jag skulle vilja fråga industriministern om man inte redan på dagens premisser kan utveckla en bättre aktivitet inom industridepartementet för att aktivt hjälpa sådana här företag, där de anställda är på väg att ta över.
Herr talman! Jag vill instämma med Sven Henricsson när det gäller angelägenheten av att hitta också nya former för att främja enskildas engagemang och ansvarstagande i produktionslivet. Därför hoppas jag att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna framlägga ett förslag för riksdagen om utökad försöksverksamhet med arbetskooperativ. Därvid kommer jag också att ta upp den fråga som Sven Henricsson var inne på senast, nämligen vilka organisatoriska former som bör skapas för att underlätta verksamheten. Som det nu är har fyra utvecklingsfonder i uppdrag att genomföra försöksverksamheten tillsammans med industriverket. Mina ambitioner är att vidga försöksverksamheten till att omfatta hela landet för att skapa bred erfarenhet. Beträffande situationen vid Lättmetallverket i Långsele vill jag säga följande. Staten har där, med de stödformer som står till förfogande, framför allt av regionalpolitisk karaktär, sträckt sig mycket långt, men situationen harinte kunnat klaras ut. Förutsättningen för ett förnyat statligt engagemang är att det finns en företagsledning och en uppbyggnad av företaget som ger anledning förmoda, att man kan bryta den olyckliga trend som rått under många år. Utan att det kommer till något nytt moment som kan visa att företaget har möjligheter för framtiden kan vi dess värre inte gå in ytterligare.

Herr talman! Just det, herr industriminister. Kalkylen var kanske bristfällig, men jag ville peka på att staten redan nu borde ha möjlighet att gå in mer bestämt och aktivt för att hjälpa till att ordna upp förhållandena, så att de planer som görs upp blir realistiska. När mitt besök i Sollefteå var slut satt jag och tänkte över vad jag hade sett. Jag hade sett moderna, tomma industrilokaler — fast inte tomma på maskiner, för de fanns där — både i Junsele och Långsele. Dessutom var jag på Eiser och träffade de anställda där. De sade att avsikten är att om ett år eller så också dessa lokaler skall stå öde och tomma. Det är fråga om stora, fina, moderna industrilokaler som skall tömmas — i en bygd som har mycket svåra sysselsättningsförhållanden. Det måste göras någonting åt detta. Vi kan inte acceptera en sådan kapitalförstöring. Det finns enligt uppgifter i pressen framskridna planer från länets utvecklingsfond på att — och jag ber er lägga märke till det — starta en ny och betydligt större verksamhet i lättmetallbranschen, nämligen i Härnösand. Av uppgifterna att döma bör industridepartementet vara insatt i dessa planer. Med hänsyn till situationen för Lättmetallverket, som jag här försökt skissera och som industriministern är väl medveten om, kan man inte förvåna sig över om folk i allmänhet och Sollefteå kommun i synnerhet ställer sig undrande och frågar: Borde inte den redan påbörjade lättmetallindustrin i Sollefteå hjälpas i gång ordentligt, innan ny och mer omfattande verksamhet av i stort sett samma slag dras i gång? Den frågan tarvar ett svar.
Herr talman! Får jag understryka i detta sammanhang att om tanken på arbetskooperativa företag skall vinna gehör och utbredning i landet, vilket jag hoppas, förutsätter det att även dessa företag byggs upp på ett realistiskt sätt, att de kan vinna lönsamhet och den vägen också erbjuda trygga jobb för de anställda eller delägarna. Varje försök att förbigå dessa krav och bygga upp företag utan realistiska förutsättningar kommer ju ofelbart att skada den här tanken. I fallet Lättmetallverket i Långsele vill jag med skärpa understryka att staten genom industridepartementet har sträckt sig mycket långt när det gällt att ta ekonomiska risker och försökt hjälpa detta företag över dess svårigheter under ett antal år. Men de förutsättningar beträffande produktivitet och lönsamhet som till sist ändå måste uppställas har inte uppfyllts. Då är det beklagliga resultatet det som vi ser i dag.
Herr talman! Jag fick inget svar på den fråga som gällde de nya planerna på ytterligare lättmetallproduktion i Västernorrlands län.
Regeringen har nyligen beviljat lokaliseringsbidrag till AB Isolerprodukter för en nyetablering i Älvkarleö. Placeringen av fabriken har varit och är en kontroversiell fråga, både lokalt och på riksplanet, på grund av det hot som fabriken anses utgöra mot fiskodling och laxfiske och därigenom mot den viktiga och snabbt växande turismen i området.
När det står i alla tidningar och berättas i massmedia att det planeras ett på sikt stort lättmetallverk i länet kan det väl inte förvåna, om allmänheten frågar sig varför inte Lättmetallverket i Långsele kommer in i bilden i det samman hanget.
Samtidigt brottas den stora tillverkaren av mineralull i Sverige, Rockwool AB, med stora avsättningssvårigheter vid samtliga sina fabriker. Är det välbetänkt att för erhållande av ett fåtal arbetstillfällen sätta stora naturresurser och fritidsmöjligheter på spel, då dessa på sikt erbjuder betydligt bättre förutsättningar ur både ekonomioch sysselsättningssynpunkt?
Varför kan vi inte få reda på om man kan inordna aktiviteten därien Nr 23
Herr talman! Låt mig för tydlighetens skull säga: Detta sista projekt är jag Om lokaliseringsinte underrättad om, och jag kan alltså inte svara på den frågan.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat jordbruksministern om det är välbetänkt att för erhållande av ett fåtal arbetstillfällen sätta stora naturoch fritidsmöjligheter på spel, då dessa på sikt erbjuder betydligt bättre förutsättningar både ur ekonomioch sysselsättningssynpunkt. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Bakgrunden till frågan är att regeringen den 23 oktober 1980 beviljade Isolerprodukter i Älvkarleö AB ett lokaliseringslån på 12,4 milj.kr. för anskaffning av maskiner och komplettering av lokaler för bolagets planerade mineralullstillverkning. Oswald Söderqvist tar upp två olika aspekter på den aktuella företagsetableringen. Den ena avser om etableringen är förenlig med gällande bestämmelser till skydd för miljön. Den andra gäller etableringens betydelse från sysselsättningssynpunkt. Vad beträffar miljöaspekten vill jag erinra om att regeringen redan i juni 1979 anslutit sig till koncessionsnämndens uppfattning att något hinder inte föreligger enligt miljöskyddslagen mot mineralullsfabriken i Älvkarleö. När det gäller sysselsättningsaspekten innebär etableringen att Älvkarleby kommun får ett tillskott på 52 nya arbetstillfällen, ett välkommet tillskott till en kommun där enligt Länsplanering 1980 antalet arbetstillfällen beräknas minska med 400 från 1975 till år 1990. Vad beträffar konkurrensfrågan vill jag påpeka att den mängd mineralull som bolaget avser att tillverka f. ö. utgör endast 2 76 av mineralullsmarknaden och därför endast marginellt påverkar situationen för övriga företag inom branschen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Som sägs i svaret kan man se frågan från två olika aspekter, och det är det som gör den intressant. Jag ställde en fråga om den här lilla fabriken — som i och för sig kan tyckas marginell mot bakgrund av vad som händer i Sveriges industri i dag till förre jordbruksministern Enlund för mer än ett år sedan, när etableringsfrågan var aktuell. Nedre Dalälvsområdet är - för att rekapitulera litet — ett av de få fina 135 områdena här i Mellansverige för rekreation, framför allt fiske av flodoch älvfisk som lax och laxöring. Där finns tusentals fiskare under laxsäsongen i maj-juni. Där ligger dessutom en sedan 30 år mycket berömd och väletablerad laxodling, laxforskningsinstitutet i Älvkarleby. Där har funnits planer på utvidgning av verksamheten. Att mäta det antal arbetstillfällen som kan bli en följd av tillströmningen av fiskeintresserade är naturligtvis mycket svårt. Turismen ger alltså tillskott till kommunen, i rent mätbara tal när det gäller laxforskningsstationen, laxodlingen, där det redan finns 3540 anställda. Där har i varje fall fram till nu funnits planer på en utvidgning. Mot detta skall ställas de drygt 50 nya arbetstillfällen som den här lilla mineralsullsfabriken skulle ge. Den skulle placeras uppströms detta område, alltså ovanför laxodlingen, och ovanför laxforskningsinstitutet, ovanför de rika fiskevattnen nedströms Älvkarleby kraftverk! Det har varit stora stridigheter om detta. Det är inte så enkelt att koncessionsnämnden bara sagt ja. Det har förekommit överklaganden, som industriministern säkert känner till. Naturvårdsverket överklagade, laxforskningsanstalten överklagade givetvis, andra sakägare på platsen överklagade och fiskeristyrelsen överklagade beslutet. Det fanns alltså ett stort motstånd mot de här planerna. Ändå har man nu fått pengarna, och fabriken skall byggas. Orsaken till att jag tar upp det här nu är den andra aspekten. Vi vet att Rockwool, som är en av de stora mineralullsproducenterna här i landet, brottas med stora svårigheter för sina fabriker, inte bara i Gimo i Uppsala län utan också i Hällekis. Detsamma gäller för den andra stora fabrikanten, Gullfiber. Det finns stor risk att den här lilla fabriken tar ut de statliga anslagen och sedan inte kommer att leva vidare. Efter ett tag kommer det att bli som vanligt — kommunen står där med fabriken på halsen och man får en förlust. Som en uppföljning vill jag fråga: Har regeringen övervägt möjligheterna för tillverkare av isolerprodukter att överleva i det hårdnande konkurrensklimatet? Det är inte intressant när det gäller de stora producenterna, Rockwool och Gullfiber — de klarar sig nog. Men vilka överväganden har regeringen gjort av den lilla fabrikens möjligheter att i det här hårda klimatet överleva?
Herr talman! Jag har ingen anledning att spekulera över eller värdera den förre jordbruksministerns bevekelsegrunder för att bevilja ansökan om den här etableringen. Men eftersom miljöfrågorna i sammanhanget särskilt har uppmärksammats finns det all anledning att förutsätta att uppställda villkor för etableringen noggrant kommer att bevakas och efterlevas. Lokaliseringsärendet grundar sig på ett beslut i miljöfrågan, där man haft att bedöma den här etableringens värde från sysselsättningssynpunkt. Låt mig då säga att detta av kommunen och länsmyndigheterna har betraktats som en synnerligen angelägen etablering. Sysselsättningstillskottet får ses mot bakgrund av situationen i kommunen och de alternativa etablerings möjligheter som föreligger. Nr 23 Vår uppfattning är att företaget bör ha en god möjlighet att överleva, att bli konkurrensdugligt. Det är t.o.m. vällovligt att få någon ytterligare tillverkare på den här starkt koncentrerade marknaden. Konkurrens är som bekant nyttigt.
Herr talman! Den här synen på fabrikens etablering ur sysselsättningssynpunkt kan jag helt hålla med industriministern om. Men jag kan också säga att varken i kommunen eller på länsplanet har det funnits en enhetlig syn på dessa frågor. Man har inte, tycker jag, i regeringsbeslutet tillräckligt beaktat att viktiga sysselsättningstillfällen kommer i farozonen. Säg att det misslyckas med kontrollen av utsläpp. Vi vet ju att även om man förutsätter att ett företag sköter alla sina åligganden enligt lagen, så händer det titt och tätt att det sker oförutsedda utsläpp vid sådana här tillverkningar. Det är fråga om fenoler av olika slag. Det är detsamma som fiskdöd. Det finns inga möjligheter att skydda laxodlingen eller forskningsinstitutet, om det kommer ut fenoler i älven. Då kanske de arbetstillfällen som finns där går i stöpet, och det är detta som den stora debatten har gällt i kommunen — man skall väga sysselsättning mot sysselsättning. Därtill kommer den andra frågeställningen: Hur skall företaget kunna klara sig på marknaden? Vad finns det för undersökningar som visar att den här lilla fabriken kan klara sig mot jättarna Rockwool och Gullfiber, som producerar på lager och fyller parkeringsplatser och andra områden med varor som de inte kan sälja? I detta läge säger alltså industriministern att han vill öka konkurrensen på marknaden genom att det tillkommer en liten fabrik med en marginell produktion. Jag tycker att det är dålig samstämmighet här, att man inte har tillräckligt beaktat sysselsättningseffekterna och de ekonomiska effekterna av den verksamhet som redan finns på platsen och som bygger på naturliga förutsättningar. Givetvis hoppas jag med industriministern att det här företaget skall klara sig. Men hade det inte varit bättre att satsa pengarna på en annan verksamhet som det finns naturliga förutsättningar för i stället för att som nu satsa på ett litet företag som verkar ha ytterst små chanser att överleva i en hårdnande konkurrens?

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat jordbruksministern om han anser att regeringen i Sverige skall direkt eller indirekt medverka vid polisingripanden mot miljöaktivister i andra länder utan att protestera. 137 mot miljöaktivister i andra länder Frågan har överlämnats till mig. Bakgrunden till frågan är att ett antal fordon som tillhör det norska civilförsvaret men som tillfälligt har lånats ut till den norska polisen under veckohelgen den 18-19 oktober fördes genom norra Sverige på väg mot Alta i Nordnorge. Av allmänna folkrättsliga principer följer att ingen främmande stat utan tillstånd får utöva offentlig myndighet eller göra tvångsingripanden mot enskild på vårt territorium. Något sådant har det inte heller varit fråga om i det aktuella fallet. Eftersom det här enligt vad som har upplysts var fråga om medborgare i ett nordiskt grannland som kom in i riket över godkända gränsövergångsställen, skulle det enligt gällande regler inte ha funnits anledning för svenska myndigheter att vidta några åtgärder annat än om förare och passagerare i de aktuella fordonen hade burit militär uniform eller de svenska trafikförfattningarnas bestämmelser hade satts åsido. Enligt vad jag har inhämtat var detta inte förhållandet. Något tillstånd från svensk myndighet till transporten har inte heller fordrats. Den omständigheten att transporten till en del gått över svenskt territorium kan sålunda inte innebära att Sverige har medverkat vid något polisingripande i Norge.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Denna fråga är mera intressant än vad det något slätstrukna svaret ger sken av. Det framgår kanske också av den behandling som frågan fått, eftersom den tydligen cirkulerat mellan en rad olika departement innan justitieministern har fått uppdraget att ta hand om den. Det är ju inte så enkelt som justitieministern vill framställa det i sitt svar. Jag tycker det är en anmärkningsvärd sak som inträffat. Här kommer alltså om inte militära, så ändå paramilitära fordon med personal in över svenska gränsen, passerar svenskt territorium och går över gränsen igen på ett annat ställe. Det är ganska anmärkningsvärt. Man kan inte tala om norska medborgare eller norska fordon i allmänhet. Det är inte vilka norska medborgare eller fordon som helst — det är norska statens fordon, civilförsvarets fordon, och de är klart och tydligt avsedda att sättas in i den då tänkta aktionen mot miljöaktivisterna i Alta. Detta är fakta. Saken har också debatterats i norska stortinget, där motsvarande frågor ställts. Man har tydligen inte frågat den svenska regeringen. Det föranleder mig att tycka att den svenska regeringen i så fall borde ha vänt sig till den norska regeringen i denna sak. Min första följdfråga till justitieministern blir: Har den svenska regeringen på något sätt tagit upp denna fråga med den norska regeringen eller med norska myndigheter? Jag anser att det är den svenska regeringens skyldighet att göra detta. Man kan inte bara säga att det gäller norska medborgare och norska fordon som passerat godkända gränsövergångar. Det kan inte gälla i det här fallet. På tal om fordon är det också rätt anmärkningsvärt att för flyg och fartyg Nr 23 har vi mycket stränga bestämmelser när det gäller militära eller kanske Torsdagen den t. 0. m. paramilitära vehiklar av olika slag. Jag vet att man i Finland har 13 november 1980 mycket stränga lagbestämmelser för gränspassager med fordon av det här slaget. Det ger mig anledning att ställa min andra följdfråga: Finns det några planer härvidlag eller har regeringen på grund av det inträffade föranstaltat om någon förändring av kontrollen av militära fordon eller skall man också i fortsättningen bara kunna komma med civil personal och köra in över våra gränsövergångar? Det tycker jag är en ganska intressant frågeställning.
Herr talman! Inga regler har överskridits, och därför finns det, som jag ser det, ingen anledning för regeringen att ta upp detta med den norska regeringen. Det finns särskilda bestämmelser om under vilka förutsättningar utländska örlogsfartyg och militära luftfartyg kan få tillträde till svenskt territorium, men det finns inte några regler för den här typen av fordon. Jag kan säga att de bestämmelser som reglerar övervakningen vid gränserna sedan en tid tillbaka är föremål för översyn i en särskild kontaktgrupp som tillkallats av överbefälhavaren och består av företrädare för olika myndigheter. Detta har inget som helst samband med den här aktuella händelsen, men jag kan alltså säga att det f.n. övervägs om bestämmelserna behöver kompletteras.
Herr talman! Bestämmelserna har inte överskridits, säger justitieministern, och därför finns det ingen anledning för den svenska regeringen att reagera. Jag tycker det är att ta litet för lätt på det hela, när man inte på något sätt gör en framställning till den norska regeringen om saken, som av lätt förklarliga skäl väckt oerhört stort uppseende i Norge. Norrmännen är naturligtvis mycket mer berörda än den allmänna svenska opinionen varit. Det är också anmärkningsvärt att om inte svenska civilpersoner och så småningom pressen uppe i Norrbotten uppmärksammat det här, hade det aldrig kommit till den svenska allmänhetens kännedom. Man hade fritt kunnat fara fram med dessa fordon. Vad blir nästa steg, om vi utan att reagera från svensk sida tillåter sådana här gränsövergångar? Jag tycker att frågan är mycket allvarligare än justitieministern här vill framställa den som. Detta kan bli ett slags prejudikat i framtiden — norska medborgare, finska medborgare, norska militära fordon och finska militära fordon går över vid godkända gränsövergångar, osv. Är det så enkelt och så lätt att avfärda att man inte på något sätt skall reagera på svensk sida? Jag anser att regeringen skulle ha reagerat och sagt att den inte gillade att man 139 kör in med militärfordon och militär personal — eller åtminstone paramilitära fordon och paramilitär personal — på svenskt område utan tillstånd av svenska myndigheter eller av den svenska regeringen. Länsstyrelsen i Norrbotten och andra myndigheter där uppe visste ingenting. Det tycker jag är ett anmärkningsvärt förhållande.
Herr talman! När det gäller militär personal i uniform behövs ju f. n. tillstånd. Vad vi diskuterar nu — och vad frågan gäller — är ju dessa fordon, och jag har sagt att vi ser på den saken på litet längre sikt. Rent allmänt vill jag säga att jag har den uppfattningen att vi skall ha — och har-— ett förtroendefullt samarbete med våra nordiska grannländer på många områden, och det bör gälla också här. Vi får väl utgå ifrån att de bedömningar som myndigheter i andra nordiska länder gör är riktiga. I det här fallet har heller inte några svenska regler överskridits.
Herr talman! Det är självklart att vi skall försöka upprätthålla det förtroendefulla nordiska samarbetet. Men jag tycker alltså att norrmännen här har syndat emot det förtroendefulla samarbetet med Sverige — eller rättare sagt norska myndigheter och den norska regeringen, i den mån de nu är inblandade. Norska statsråd har stått upp i det norska stortinget och sagt sig inte veta just någonting alls om detta. Det är en annan sida av saken. Om man skall tala om hänsyn och respekt för det nordiska samarbetet, så tycker jag alltså att det är norska myndigheter — vilka det nu är som har gjort detta— som har brutit mot det förtroendefulla samarbetet. Därför borde man reagera och säga ifrån till dem. Det är ju inte Sverige som skall förklara: Vi är för det nordiska samarbetet och därför skall vi inte säga någonting när norska myndigheter gör sådana här saker. Jag tycker att detta är en mycket viktig aspekt på det nordiska samarbetet — att den svenska regeringen här borde ha reagerat i någon form och sagt ifrån. I Norge har det varit en mycket stor debatt om detta, beroende på de stora intressen som finns när det gäller motståndet mot utbyggnaden av Altaälven. Vi vet nu inte hur det går med det, men det hänger alltså ihop med denna fråga. Därför är det en viktig fråga, och det inträffade borde alltså ha föranlett en bättre reaktion från den svenska regeringens sida.

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga har — med hänvisning till den kraftiga platsbristen vid allmänna häktet i Helsingborg — frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder, så att anhållna och omhändertagna i Helsingborg kan behandlas på ett människovärdigt sätt. Den ökande tillströmningen av häktade personer har medfört bl.a. att de 128 häktesplatser som finns i kriminalvårdens Malmöregion inte täcker behovet där. Situationen har förvärrats ytterligare genom den höga beläggningen på kriminalvårdsanstalterna. Denna har inneburit att dömda som är intagna på häktena inte kunnat föras över till någon anstalt för straffverkställighet omedelbart efter det att domen har vunnit laga kraft. I vissa fall har väntetiden för placering på slutna riksoch lokalanstalter uppgått till omkring två veckor. Under den senaste tiden har därför platser i polisarrester utnyttjats för anhållna och häktade personer, tio platser i Helsingborg och fyra i Ängelholm. Jag har från kriminalvårdsstyrelsen inhämtat att styrelsen har för avsikt att i dagarna komma in med en framställning till regeringen med förslag till en lösning av problemen på kort sikt. Styrelsen kommer att föreslå att ytterligare ett tiotal platser tas i anspråk i polisarresten i Ängelholm och åtta platser i polisarresten i Kristianstad. Dessa platser kommer inte att skilja sig från vanliga häktesplatser. Genom en sådan lösning skulle de sämre platserna i polisarresten i Helsingborg inte behöva utnyttjas annat än undantagsvis och för mycket korta vistelser. De åtgärder som Hans Petersson har efterlyst är alltså på väg.

Herr talman! Platsbristen vid allmänna häktet i Helsingborg har varat sedan i somras. Självfallet förstår jag att det från och till kan bli överbeläggning på en del av våra häkten. Jag förstår också att man tillfälligtvis — och då under korta perioder — tvingas använda andra lokaler i de olika polishusen. Däremot saknar jag fullständigt förståelse för att man i dagar och kanske upp till en veckas tid förvarar människor i celler som är avsedda för berusade personer, dvs. de celler som i dagligt tal går under benämningen fylleceller. Polispersonalen i Helsingborg har också starkt reagerat mot den, som de säger, omänskliga behandling som förekommer. Var och en som vet hur dessa celler ser ut och fungerar har mycket lätt att instämma i denna kritik. Även anhållna och omhändertagna har rätt till en anständig behandling, vare sig de råkar vara skyldiga ellert.o.m. oskyldiga. Och hos de utlänningar som har mött Sverige i en sådan cell — i något fall under en veckas tid — har säkert drömbilden om det humana Sverige försvunnit för gott. I justitieministerns svar redovisas en konkret åtgärd som tillfälligt kan lösa problemet. Tyvärr är lösningen inte särskilt rationell. Att transportera människor från Helsingborg upp till Kristianstad torde inte vara en särskilt lyckad lösning. Jag tror för min del att man skulle vinna mycket på att öka utredningskapaciteten i Helsingborg, kanske genom att där tillfälligt omplacera utredare. Man skulle på det sättet få en mycket snabbare omloppstid. En annan lösning, som dock inte avhjälper den nu akuta krisen, är att man skär ned tiden för häktning och anhållande. Ett förslag med denna innebörd tror jag kommer i den proposition som har aviserats av justitieministern och som enligt uppgifter skall avlämnas i december månad. Jag ber att få tacka för svaret.
Herr talman! Hans Petersson omnämnde i slutet av sitt anförande den eventuella propositionen i häktesfrågan. Jag vill för dagen inte yttra mig om vad den kommer att innehålla. När det gäller polisarresterna i Helsingborg instämmer jag helt i vad Hans Petersson säger. Jag besökte i förra veckan Helsingborg och dessa celler i polisarresten, och jag delar Hans Peterssons uppfattning att de inte är lämpliga och inte bör användas annat än i undantagsfall, och då under mycket korta tider. Men som jag nämnde i svaret kan polisen i Helsingborg nu räkna med en lösning, genom att man kan använda ett antal celler i Ängelholm och Kristianstad som uppfyller de krav när det gäller inredning som normalt ställs på rum och celler där man förvarar häktade.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat invandrarministern om hon anser det vara rimligt att kräva personlig inställelse av en utvisningshotad utlänning för bedömning av nya fakta i samband med verkställighet av ett utvisningsbeslut. Frågan har överlämnats till mig. Enligt utlänningslagen ankommer det på polismyndigheterna att i vissa fall verkställa beslut om avvisning och utvisning. Om utlänningen i samband med verkställigheten åberopar att han i det land till vilket han skall sändas bl, a. löper risk att bli utsatt för politisk förföljelse, skall ärendet av polismyndigheten överlämnas till statens invandrarverk, såvida inte utlänningens påstående är uppenbart oriktigt eller de åberopade skälen redan har prövats. Redan i samband med att polisen verkställer en s.k. grundutredning, dvs. den första utredning som görs av polisen, uppmanas utlänningen framföra samtliga de skäl som han eller hans offentliga biträde önskar åberopa. Om utlänningen därefter i verkställighetsskedet åberopar nya skäl, måste polismyndigheten få de nya skälen belysta. I allmänhet blir det då nödvändigt att låta utlänningen själv berätta om de nya skälen för att man rätt skall kunna bedöma deras värde och sanningshalt. Som svar på Karl-Erik Svartbergs fråga vill jag alltså säga att jag anser att det i allmänhet är rimligt och nödvändigt att polisen kräver personlig inställelse av den som är berörd.